Herr talman! Vattenkraftens stora betydelse för den industriella utvecklingen i vårt land glöms så ofta bort i debatten. I stället fokuseras miljöfrågorna runt utbyggnader, och alltför ofta saknas en realistisk uppfattning om nödvändigheten av en stabil och långsiktig energiförsörjning. Det är en lättvunnen popularitet att gå ut med ett budskap om förbud mot all vattenkraftsutbyggnad och samtidigt säga nej till kärnkraften. Detta vittnar endast om oansvarighet och ointresse för landets framtida industriella utveckling. Jag har med intresse följt Kerstin Ekmans anförande här i kväll, och jag har läst folkpartiets motion om vattenkraften. I motionen pekar de på riksdagens beslut att avveckla kärnkraften och säger att den får ersättas med annan produktion. Med vad, Kerstin Ekman? Det säger ni inte ett ord omier motion. Det rör sig faktiskt om 40 TWh. Det är mycket elkraft som skall ersättas. När vi behandlade frågan i utskottet var inte folkpartiet närvarande. Därför tycker jag att det kan vara av intresse att Kerstin Ekman här i kväll talar om hur vi skall ersätta den kärnkraft som hon talar om. Jag tycker faktiskt att man på ett lättvindigt sätt försöker smita från problemet, och det skapar inte trovärdighet.

Jag är övertygad om att många människor — även politiker — har blockerat sig så, att de inte har gjort sig underkunniga om de möjligheter som vattenkraften ger. Vattenkraften bygger på en väl beprövad teknik och är den förnybara energikälla av större betydelse som är bäst utvecklad. Från hälsosynpunkt är vattenkraften överlägsen alla andra energislag som f. n. används i vårt land. Den är helt och hållet en inhemsk energiresurs och kan därför inte överträffas när det gäller att skapa försörjningstrygghet. Den är också lätt att reglera efter elefterfrågans variationer och är därför värdefull jämfört med annan kraftproduktion, som inte lika lätt kan regleras. Dess höga tillförlitlighet är av utomordentligt stor betydelse för leveranssäkerheten i elsystemet. Energiutvinning genom ökad kolanvändning och exploatering av torvmossar medför enligt min mening betydligt större miljöolägenheter än vad en utbyggnad av vattenkraften gör. Övergång till koli större skala innebär att vi går från ett importerat bränsle till ett annat. Med den teknik som finns i dag kan miljöproblemen kraftigt begränsas. De nutida kraftverksbyggarna har också intresserat sig för miljön kring byggena och för att anpassa anläggningarna till älvlandskapet. Men de möts ofta med skepsis när de lägger fram förslag om attt.ex. bygga badoch campingplatser vid anläggningarna. Kritikerna har kallat åtgärderna för kosmetika. Men väl färdigställda har dessa arrangemang snabbt blivit accepterade och uppskattade. , För att minska störningarna i landskapet kan man också göra nya stränder tillgängliga genom strandskoningar och erosionsskydd eller genom att dela älvsträckan på tre i stället för på två kraftverk och på så sätt bevara särskilt attraktiva älvsträckor. Herr talman! Jag har här belyst fördelarna med en utbyggnad av vattenkraften och de miljöhänsyn som går att ta — och som bör tas — vid en vattenkraftsutbyggnad. Jag har gjort detta mot bakgrund av att den debatt som förs ofta innehåller ett ensidigt påpekande av de negativa följderna av en utbyggnad. Björn Körlof och jag har i motionen 2102 hemställt att riksdagen upphäver tidigare beslut att undanta Västerdalälven från utbyggnad. Det finns flera skäl som talar för att en ny prövning bör göras. De åtgärder som är nödvändiga för att eliminera de så gott som årliga översvämningarna utefter älven från Vansbro till områden långt ner i södra Dalarna har visat sig vara mycket kostsamma. Dessa översvämningsproblem skulle vid en vattenkraftsutbyggnad kunna lösas. Vi kan heller inte bortse från den utökning av arbetstillfällena som skulle kunna göras både i anläggningsindustrin och på tillverkningssidan. Men förutsättningen för en utbyggnad är givetvis att berörda kommuner är villiga att samverka med kraftföretagen. Herr talman! Med hänvisning till vattenkraftsberedningens direktiv och med kännedom om att riksdagen har som princip att inte föregripa en pågående utredning avstår jag från yrkande och nöjer mig med det här anförda.
Herr talman! Margareta Gard var kritisk mot dem som förespråkar och vill hålla fast vid tidigare beslut om att bevara de fyra huvudälvarna och vissa älvsträckor — detta som vi har fattat beslut om. Och hon gjorde i det sammanhanget en koppling till frågan om kärnkraft. Utan att ge mig in på någon sådan diskussion vill jag bara säga: Det är självfallet viktigt hur elförsörjningen ordnas i vårt samhälle. En utbyggnad av mottryckskraft och vindkraft samt mindre vattenkraftsresurser, i kombination med en reducering av eluppvärmningen och kanske framför allt effektiva sparåtgärder inom andra områden, är en förutsättning för att kärnkraften skall kunna avvecklas. Jag tror att vi är ganska klara över det, liksom över att grundvalen för elförsörjningen i framtiden blir vattenkraften, liksom tidigare. Det tidigare uttalade målet på 66 TWh kan uppnås genom effektivisering av nuvarande anläggningar och utbyggnad av mindre kraftverk. Och de i 1977 års beslut rörande den fysiska riksplanen undantagna hittills outbyggda fyra huvudälvarna skall också i framtiden fredas från exploatering. Detsamma bör gälla de älvsträckor som har stort bevarandevärde. Låt mig, herr talman, erinra Margareta Gard om att det senast i fjolårets valrörelse tydligen passade moderaterna att på olika håll i landet tala sig varma för att man självfallet inte skulle bygga ut dessa fyra huvudälvar och dessa älvsträckor. På senare tid är det dock fullt märkbart att det finns en tendens att glida ifrån detta. Och vi vet vad som finns i förlängningen, nämligen att man inte skall avveckla kärnkraften på det sätt som riksdagen efter folkomröstningen har beslutat om — men det kan man ju inte säga i klartext.

Herr talman! De som har följt de inlägg som jag har gjort här i kammaren vad gäller de fyra huvudälvarna kan konstatera att jag, precis som Margareta Gard nu själv säger, har sagt att utbyggnaden av vattenkraft varit nödvändig för det välstånd som vi har i dag. Men Margareta Gard och moderaterna skiljer sig från mig och folkpartiet på en punkt: Vi säger att vi nu inte har råd att bygga ut mer. Vi har inte råd att bygga ut de stora huvudälvarna, att offra det som finns kvar av den rikedom som älvarna var en gång i vårt land. Nu måste vi sätta stopp. Detta om att man skulle kunna göra en utbyggnad så att landskapet blev nästintill bättre än det var, det tror väl inte heller Margareta Gard själv på. Till följd av riksdagens energibeslut 1981 tillsatte dåvarande energiminister Ingemar Eliasson en utredning, 1981 års energikommitté, som har i uppdrag att lägga fram en plan för avveckling av kärnkraften. Och vi säger att det arbetet måste inriktas på att andra energikällor än vattenkraft skall användas. Också i vår energimotion står det om detta. Och vi säger att man bör klara elförsörjningen genom den redan utbyggda vattenkraften och genom vindkraft och bl.a. att satsningen på vindkraft måste påskyndas. Det är viktigt att vi inte låser fast oss vid en alltför hög elkonsumtion. Men det vore väl ganska fantastiskt om jag här skulle stå och lägga fram en lösning på det som energikommittén håller på att arbeta med.
Herr talman! Det rör sig, Tore Claeson och Kerstin Ekman, om så stora tal när det gäller kärnkraften att man inte kan hänvisa till vindkraften, för den kan bara bidra marginellt i energiproduktionen. Därför tycker jag fortfarande att båda två smiter ifrån uppgiften att tala om hur det skall gå till att ersätta kärnkraften. Det är inte så enkelt — det är stora problem vi har framför oss. Och det är klart att det inte är särskilt populärt att tala om hur man skall lösa den här frågan, för det kräver ingrepp, på ett eller annat sätt. Vi måste — det anser i varje fall jag — se till att vi har energi i detta land. Då får man inte låta det gå så lättvindigt till som man här försöker göra. Enligt Kerstin Ekman skulle jag ha sagt att det kommer att bli en bättre miljö än vad det har varit. Jag har sagt att det blir en bättre miljö än den man tidigare åstadkom. Vattenkraftsutbyggarna har i dag intresse av och strävar efter att skapa en bra miljö. Därigenom kan utbyggnaden miljömässigt göras bättre än tidigare. Jag vill fortfarande fråga Kerstin Ekman: Hur skall ni ersätta de 40 TWh som kärkraften utgör? Man har rätt att kräva ett besked på den punkten.
Herr talman! Jag diskuterar gärna kärnkraften, kärnkraftens avveckling och energifrågorna i allmänhet med Margareta Gard, och det kommer säkert att bli tillfälle att återkomma till det. Det är i detta sammanhang värt att observera att avvecklingen av kärnkraften tyvärr försvåras för varje månad, vecka och dag som går. Det sker dels genom att det fortfarande satsas otillräckligt på andra energikällor, dels genom att utvecklingen medvetet styrs mot alltmer eluppvärmning. Om man fortsätter på detta sätt har man snart låst inte mindre än omkring 30 TWh bara för eluppvärmning av våra bostäder. Det kommer naturligtvis att ställa oss inför ytterligare problem när vi skall avveckla kärnkraften — för det skall vi väl, Margareta Gard? Ni har i varje fall inte officiellt sprungit ifrån det krav som ni tidigare har anslutit er till.

Herr talman! Det har gjorts beräkningar som visar att de vattendrag som är värda att bygga ut motsvarar ungefär 34 TWh. De stora outbyggda Norrlandsälvarna svarar för ungefär hälften av dessa timmar. Om man undantar de skyddade älvsträckorna, de stora älvarna, är det ganska litet kraft som man kan få ut. Det är alltså mycket små bidrag som vattenkraften kan ge till elförsörjningen, om man inte är beredd att offra det mesta med hänsyn till miljöoch naturvårdsintressena. Innebär Margareta Gards yttrande här i kammaren i dag att moderaterna är villiga att offra en av de fyra älvarna? Är ni beredda att ställa er bakom dem som vill bygga ut t.ex. Kalix älv?
Herr talman! Till Tore Claeson, det kan för resten innefatta också Kerstin Ekman, vill jag säga att man inte kan säga nej till en utbyggnad, säga nej till allting, utan att tala om vad kärnkraften skall ersättas med. Vi måste hålla det öppet. Jag tror att vi i framtiden behöver alla former av energiutvinning för att vi skall kunna få vår försörjning tryggad. Men här säger man faktiskt nej till en sådan resurs som vattenkraften är, och därmed har man stängt den möjligheten. Jag har icke sagt, Kerstin Ekman, att vi skall ta allt via vattenkraften. Men jag vill inte låsa mig, såsom Kerstin Ekman och Tore Claeson gör, för att man inte skall pröva den möjligheten. Jag vill att vi i vårt land skall ha tillräckliga energitillgångar för vår industri, så att den är tryggad. Vi har här outnyttjade resurser, som jag tycker att vi skall pröva och som kan bli nödvändiga i framtiden. Det har regeringen också tyckt när den har tillsatt vattenkraftsberedningen. Jag avvaktar för att se vad den kommer fram till. Men jag låser mig som sagt var inte som Kerstin Ekman och Tore Claeson har gjort när det gäller vattenkraften.

Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till civilutskottets betänkande 1982/83:11 som gäller utbyggnad av vattenkraft. När det gäller två av de vpk-reservationer som redovisas i betänkandet avser jag att motivera varför socialdemokraterna i utskottet inte har tillmötesgått motionskraven. I motion 349 från vpk krävs att riksdagen skall påkalla förhandlingar med Vänerenergi i syfte att förmå bolaget att frivilligt avstå från utbyggnad av det s.k. Kymmenprojektet. Herr talman! Vi har tidigare i kammaren behandlat de riksbekanta Sölvbacka strömmarna, och jag skall inte närmare gå in på just den debatten. Men låt mig, herr talman, bara inledningsvis säga att den uppgörelsen skedde av mycket speciella skäl och efter åtskilliga turer i regering och riksdag. Kymmenprojektet är, som vi alla vet, redan beslutat 1981 av den då sittande borgerliga regeringen, regeringen Fälldin. Beslutet fattades av en av väljarmajoriteten framröstad regering, som har behandlat sakfrågan. Vi kan ha vilken uppfattning som helst i denna fråga, men beslutet är fattat i laga ordning. Socialdemokratin har varit och är alltjämt kritisk, för att inte säga starkt kritisk, till den dåvarande Fälldinregeringens bedömning i juni 1981 att släppa fram Kymmenprojektet. Men, herr talman, att komma i efterhand med förhandlingsinviter till Vänerenergi och söka sig fram till en uppgörelse är, som vi ser det, en alltför sent påkommen brandkårsutryckning. Det är inga småsummor det rör sig om. Vi vet att enbart Sölvbacka strömmar kostade staten närmare 400 milj.kr. O.K. — detta projekt är inte i den storleksordningen. Men det är klart att det inte heller handlar om några småsummor när det gäller Kymmen. Dagens budgetläge är synnerligen ansträngt, och även detta bör vägas in i bilden. Utskottsmajoriteten avvisar motionskravet och menar att det inte finns tillräckliga skäl att förorda någon riksdagens extraordinära åtgärd enligt motionsförslaget. Så till reservationen gällande Strängsforsen. Vpk yrkar i motion 402 att riksdagen nu bör uttala sig för att för all framtid bevara den aktuella älvsträckan Kärrbackstrand-Höljes i Klarälven i Värmlands län. Herr talman! Vi socialdemokrater menar att riksdagen bör ta ett samlat grepp när det gäller framtida vattenkraftsutbyggnader i vårt land. Detta är och har varit vår principiella utgångspunkt i den aktuella debatten under årens lopp. I konsekvens därmed anser vi också att vi således bör avvakta den relativt nyligen tillsatta vattenkraftsberedningens arbete. Regeringen får därmed en provkarta på hur man från beredningens sida ser på en rad älvsträckor som är kontroversiella ur många synpunkter. I direktiven till beredningen framgår det klart att den skall framlägga förslag i denna del. När det gäller Strängsforsen är det inte aktuellt med någon regeringens omedelbara åtgärd på grund av att sökanden begärt att få inkomma med uppgifter om vissa kompletterande åtgärder. Sannolikt blir det en ny remissomgång. Tidsmässigt sker ingenting från regeringskansliets sida när det gäller Strängsforsen förrän allra tidigast senhösten 1983. Det troligaste är att det kommer att bli fråga om ytterligare tidsförskjutningar på grund av ärendets vidd, omfattning och problematik. Vi har stannat vid följande tolkning: Det finns i nuläget inte tillräcklig anledning att tillstyrka nämnda motion. Herr talman! Jag har med detta inlägg velat redovisa vår grundinställning till framtida kraftverksutbyggnader. Tore Claeson, vpk, påstod här nyss i sin plädering beträffande Strängsforsen att vårt resonemang är ologiskt, inkonsekvent m.m. Det är möjligt att man kan tolka det så, men — och det är ett viktigt men — vi menar att en ny remissomgång är förestående och att regeringen bör avvakta eventuella ytterligare synpunkter innan den tar slutlig ställning i frågan. De uttalanden som vår partiordförande Olof Palme fällt i denna fråga är alltjämt relevanta. Energiminister Birgitta Dahl och jordbruksminister Svante Lundkvist är båda insatta i problemställningen, och därmed hyser jag tilltro till regeringens slutliga bedömning i ärendet om Strängsforsen, eller rättare sagt älvsträckan Kärrbäckstrand-Höljes. Jag litar helt enkelt på den regering som nu sitter och har ingen anledning att misströsta inför dess slutliga ställningstagande. Olof Palmes uttalande vid miljökonferensen i Kristinehamn den 2 september 1982 är vida känt. Det uttalandet ligger väl i linje med partiets principiella ståndpunktstagande. Vi har i åratal klart deklarerat vår linje både här i riksdagsdebatter och ute på fältet bland partioch miljövänner. Vår principiella ståndpunkt är alltjämt att vi inte bör bygga ut en rad smärre s.k. närvattendrag med bestående miljöingrepp som följd. Vi bör i stället tillgodose önskemålen om en ökad elproduktion genom ett fåtal ingrepp i större vattendrag. Den principiella synen på framtida kraftverks utbyggnader har vi haft sedan lång tid. Vi stannade för det synsättet redan år 1977 och har envist förfäktat våra ståndpunkter i åtskilliga riksdagsdebatter under årens lopp. Olof Palme har den 21 november 1979 här i kammaren redovisat partiets och riksdagsgruppens principiella syn på utbyggnaden av vattenkraft. Herr talman! Med detta inlägg har jag mycket kort velat redovisa partiets principiella syn på utbyggnad av vattenkraft. I sinom tid får riksdagen tillfälle att återigen debattera frågan om vattenkraften. Om inte förr så lär det väl våren 1984 bli tillfälle att återkomma till frågan, när regeringens proposition, baserad på vattenberedningens betänkande, ligger på riksdagens bord. Margareta Gards inlägg var väl en lovsång till utbyggnad av all vattenkraft. Jag tror att sanningen ligger någonstans mitt emellan ytterligheterna, och jag tror att vi mycket ödmjukt skall titta på de aktuella problemställningar som kan uppkomma i framtiden på det här området. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till civilutskottets hemställan på samtliga punkter i betänkandet 1982/83:11 och avslag på de reservationer som bifogats nämnda betänkande.

Herr talman! En sak har jag i alla fall lärt mig på den korta tid som jag haft tillfälle att delta i arbetet i det här huset, och det är att det utreds en hel del. Jag har funderat över hur våra postfack skall vara dimensionerade för att rymma alla dessa utredningar, när de börjar komma in till riksdagen. Det är inte första gången frågorna om Kymmen och Strängsforsen i Värmland är uppe till debatt här i kammaren.

De sakskäl som framförs i motionerna är desamma som föregående år då frågorna behandlades i riksdagen. Herr talman! Det s.k. Kymmenprojektet sätter en hel bygds framtida existens på spel bara för att bygga ett pumpkraftverk som skulle ge ett blygsamt energitillskott till länets elproduktion. Genom överdämningen kommer 400 hektar mark, varav 300 hektar skogsmark, att dränkas. Tre mil älvsträckor kommer att helt eller delvis torrläggas. Den enda reproduktionsplatsen av betydelse i länet för storväxt insjööring kommer att fördärvas, och öringen kommer att dö ut. Om man beaktar bl.a. dessa sakskäl, är det följsamt att riksdagen hemställer hos regeringen om att uppta förhandlingar med kraftbolaget Vänerenergi i syfte att förmå bolaget att frivilligt — jag betonar detta ord, herr talman — avstå från det s.k. Kymmenprojektet. Jag hyser inte så stora farhågor när det gäller detta förslag som Magnus Persson gör här i debatten. Jag är inte på något sätt beredd att göra en jämförelse mellan Kymmen och Sölvbacka. Beträffande Kymmen har ännu inga arbeten satts i gång. Mitt motionsförslag är värt att prövas. Jag skulle också kunna diskutera kostnaderna. Jag skulle säkert få höra protester. Magnus Persson skulle säga att det skulle kosta flera hundra miljoner kronor i jämförelse med Sölvbacka. Men gör man den jämförelsen och läser Vattenfalls senaste årsrapport, finner man att den verkliga kostnaden för Sölvbacka belöper sig till ungefär 37 milj.kr. Det är bara att acceptera Vattenfalls bokförda värde av de vattenkraftandelar som gavs till Sydkraft. Herr talman! Det har i arbetsmarknadspolitiska termer framförts argument för en utbyggnad av Strängsforsen. Man säger att en utbyggnad av Strängsforsen till en kostnad av 230 milj.kr. skulle ge 450 årsarbeten. Det är lockande, för att inte säga ett anständighetskrav, att man gör alternativa jämförelser i ett sådant här läge. Om man investerar 230 milj.kr. i en ökad förädlingsgrad vid Värmlands sågverk, skulle detta ge 230 nya varaktiga jobb. Det skulle dessutom ge en ökad exportinkomst på ca 150 milj.kr. — allt enligt statens industriverks utredningar. Jag kan ge ett annat exempel. En omoch tillbyggnad av befintliga kraftverk i Klarälven skulle ge 300 årsarbeten och ett energitillskott motsvarande 140 GWh, och Strängsforsen skulle räddas. Herr talman! När det gäller Strängsforsen måste jag nog erkänna att jag hyste stora förhoppningar om att min motion skulle få en positiv behandling av riksdagen. Dessa förhoppningar grundade jag på uttalanden från ledande socialdemokrater i länet mot en utbyggnad av forsen samt på den opinion som finns mot detta — skall vi säga — halsbrytande botanisk-geologiska äventyr. Saken är den att Klarälven, i vilken Strängsforsen ligger, redan har åtta kraftverk. Nu skulle det alltså bli fråga om ett nionde kraftverk, vars krafttillskott endast motsvarar ytterligare 90 GWh av vad de övriga befintliga kraftverken skulle ge genom en modernisering. Man kan, herr talman, hamna på ett högre energitillskott beroende på hur man räknar kostnaden för producerad energienhet. I min beräkning har jag utgått från rent företagsekonomiskt försvarbara kostnader. Att undanta Strängsforsen från en utbyggnad skulle betyda att man reserverade ett modervatten för en av världens nio stammar av insjölax, nämligen Vänerlaxen. I Klarälvens strömmar och sel trivs och reproducerar sig också grov öring, och där finns även Sveriges enda harrbestånd söder om Dalälven. Skadeverkningarna av en utbyggnad skulle bli stora. Många instanser har också avstyrkt en sådan, t.ex. statens planverk, Växtbiologiska institutet i Uppsala och Sveriges fritidsfiskares förening. Herr talman! Många fler argument mot en utbyggnad av Strängsforsen kan ges. Låt mig något anknyta till vad jag inledningsvis sade om Strängsforsen.

Det vore nog till fördel att gå tillbaka och se hur debatten har vuxit fram när det gäller Strängsforsens eventuella utbyggnad. Med dessa enkla ord, herr talman, yrkar jag bifall till de vid betänkandet fogade reservationerna av Tore Claeson.
Herr talman! Låt mig helt kort få säga till Björn Samuelson, att om nu sökanden har begärt att få inkomma med kompletterande handlingar och ytterligare synpunkter i ärendet, då bör vi rimligen också avvakta med ett ställningstagande. Jag överlåter med varm hand åt den sittande regeringen att väga in de synpunkter som kommer in i en andra remissomgång. Låt oss alltså avvakta, Björn Samuelson. När regeringen har fått in ytterligare och kompletterande synpunkter, då bör det kunna göras en slutgiltig bedömning av ärendet.
Herr talman! Det är inte första gången som jag här i kammaren hör att representanter för socialdemokraterna på Värmlandsbänken fullt och fast litar på regeringen. Jag hoppas att man kan göra detta i det här fallet, men jag tänkte att vi skulle kunna underlätta för den socialdemokratiska regeringen genom att dag fatta det här beslutet i riksdagen. Därmed skulle vi undanröja alla planer på utbyggnad av Strängsforsen. Jag har argumenterat för den ståndpunkten tidigare och förstår inte vilka nya inlagor som skall behöva komma in. Kanske är det den utredning från Värmlands Energi som jag håller i min hand just nu och som refereras i länspressen i dag. Har inte regeringen tagit del av denna utredning tidigare är det ju betänkligt. Jag tror att den är daterad oktober eller november 1982.
Herr talman! Låt mig bara till sist säga att de sökande har begärt att få komma in med kompletteringar. Det finns en rad frågeställningar, och det är inte så enkelt som det antyds i rubrikerna i den lokaltidning som Björn Samuelson citerade. Låt energiministern och jordbruksministern i lugn och ro ta del av ytterligare synpunkter i ärendet, som alltså är betydligt större än vad som har framgått av det sagda.

Herr talman! Tillsammans med Bengt-Ola Ryttar har jag motionerat om att den vattenkraftsberedning som utreder frågan om ytterligare utbyggnad av vattenkraften också bör ta upp frågan om en eventuell utbyggnad av Västerdalälven. I detta sammanhang kan det vara lämpligt att påminna om att det redan finns sex kraftverk i älven. Det finns starka ekonomiska, sysselsättningsmässiga och regionalpolitiska skäl för en utbyggnad. Tyvärr har dock utskottet inte velat gå in på någon egentlig sakbehandling av vår motion. Civilutskottet hänvisar på ett rutinmässigt sätt till de tidigare beslut som fattades i mitten av 1970-talet om att avstå från att bygga ut Västerdalälven. Men det har runnit rätt mycket vatten under broarna sedan dess. Naturligtvis är vi medvetna om de miljömässiga skäl som kan riktas mot en utbyggnad. I det samhällsekonomiska läge i vilket vi nu befinner oss, med svåra sysselsättningsproblem och djupa obalanser, är det inte längre försvarbart att enbart avvisa möjligheterna att lösa vår energiförsörjning genom en älvutbyggnad. Vi måste med öppna ögon ta ställning till hur vi skall använda våra naturresurser. Frågan om en utbyggnad av vattenkraften är en alltför viktig fråga för att sopas under mattan. Att enbart säga nej utan att ens våga pröva möjligheten till en utbyggnad är inte rationellt. En eventuell älvutbyggnad är en stor och viktig sak som fordrar en omsorgsfull prövning. Det är i dag som vi bör göra den prövningen. Därför är det med beklagande som jag tvingas konstatera att civilutskottet undviker de verkliga problemen. Ökad kunskap i form av en utredning kan enbart vara av godo. Och det är, herr talman, enbart en utredning av frågan som vi har krävt. Jag kommer i dag inte att yrka bifall till vår motion, men det finns all anledning att komma tillbaka till den här frågan i framtiden.
Herr talman! Jag skall inte gå in i någon diskussion om vilka älvsträckor som skall tas i anspråk. Inledningsvis konstaterade jag att vi med anledning av de motioner som väckts inte funnit något skäl att ändra riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen. När det gäller den här debatten vill jag bara konstatera att den ene socialdemokraten hoppas att regeringen inte skall gå med på utbyggnad, medan den andre hoppas att man skall gå med på en utbyggnad.
Herr talman! När man hör Kjell Mattsson verkar det som om han är litet ängslig för verkligheten. Det enda som vi önskar är information, en ordentlig utredning i frågan. Sedan kan vi ta ställning till själva sakproblemet.
Herr talman! Om Bo Södersten läser innantill kan han konstatera att vi refererar till att vattenkraftsberedningen har fått ett uppdrag av regeringen att försöka framlägga en plan över hur man skall nå fram till den utbyggnad som riksdagsbeslutet på våren 1981 har angett när det gäller vattenkraftens roll i vår energiförsörjning. På det sättet får Bo Södersten information.
Herr talman! Civilutskottet har mycket sorgfälligt undvikit varje form av sakdiskussion när det gäller de här kanske litet besvärliga frågorna. Det är det jag tycker är synd.

Herr talman! Med anledning av ett återkommande påstående om att en effektivisering av befintliga kraftverk i Klarälven skulle ge ett väsentligt tillskott, vill jag hänvisa till den utredning som Björn Samuelson nyss nämnde. Den har gjorts på uppdrag av Värmlandsenergi, och den visar att energitillskottet skulle stanna vid ca 40 GWh och inte uppgå till 250-400, som det länge sagts. Det är alltså mycket små kvantiteter som man skulle kunna vinna med den här moderniseringen. Det finns anledning att verkligen ta fasta på dessa undersökningsresultat, men kolla gärna upp utredningen riktigt ordentligt! Kommer man fram till samma slutsatser som Värmlandsenergis utredning visar, måste debatten också hyfsas, kring både Strängsforsen och Kymmen. 40 GWh ger blott tiondelen av vad exempelvis Karlstads kommun behöver för att fungera. Detta är energisiffror som bygger på acceptabla priser. Alternativet skulle naturligtvis vara att man satsar enormt mycket pengar på en effektutveckling i Klarälven, men det ger i så fall obetydligt mer energi. Man kan också byta ut och modernisera aggregaten och få ut ytterligare 59 GWh, enligt den här undersökningen — men detta till mycket stora belopp. Värmland har i dag enligt gjorda undersökningar en brist på vattenkraftsenergi, och den bristen skulle växa till ungefär 900 GWh på 15-20 år. Jag tror, herr talman, att man skall vara litet mer realistisk än vad Björn Samuelson är när han säger att Kymmen — det är det projekt som har fått byggnadstillstånd — ger relativt små tillskott. I själva verket rör det sig om ett betydande krafttillskott, och det är inte minst betydelsefullt med tanke på den förädlingsindustri som alla partier gärna skulle vilja se i länet. När Björn Samuelson gör en jämförelse med vad en förädling inom sågverksindustrin skulle kunna betyda, glömmer han uppenbarligen att den förädlingsindustrin behöver just energi. Vattenkraftsenergin är som bekant den mest näraliggande. Har vi inte vattenkraft måste vi ta energin från något annat, den dyrbara oljan eller kanske rent av behålla den renaste av energikällor, nämligen kärnkraften. En vattenkraftsutbyggnad är positiv för bygden och för Värmlands län. Slutligen: Negligera heller inte betydelsen av Strängsforsen. Om nu regeringen i sin prövning av ärendet, som ligger i jordbruksdepartementet och väntar på kompletteringar, skulle bestämma sig för en utbyggnad, ger det 230 GWh. Det skall ställas emot de 40 som enligt den nämnda utredningen kan tillkomma genom effektiviseringen och utbyggnaden av redan befintliga anläggningar i Klarälven.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
Herr talman! Så har tolken för Värmlands folk varit uppe och talat i riksdagen igen! Jag har här utredningen när det gäller effektiviseringen av vattenkraftsstationerna i Klarälven — Värmlandsenergis egen utredning. Där står det att 40 GWh skulle kunna produceras om man vill godta en kostnad av 1:30 per årskilowattimme. Man kan få ytterligare 50 GWh om man kan sträcka sig upp till 2:50 per årskilowattimme. Och det finns exempel på ytterligare möjligheter till energiutvinning om man vill sträcka sig till högre kostnader. Det hela är alltså inte riktigt refererat i dagens nummer av Nya Wermlands-Tidningen, Göthe Knutson. Av Göthe Knutsons inlägg kunde man tro att Göthe Knutson vill att Värmland skall bli helt och hållet självförsörjande på vad han kallar vattenkraftsenergi. Jag är då mycket intresserad av att se Göthe Knutsons förslag i denna fråga. Jag tror nämligen inte att man via vattenkraften kan sörja för hela Värmlands elenergibehov. Det är väl det som Göthe Knutson åsyftar.
Herr talman! Beträffande uppgifternas riktighet utgår jag från att de är korrekta, eftersom det är samma siffror i de båda länstidningarna. De siffror som Björn Samuelson anger här är precis de som jag redovisade. Man kan bygga ut 40 GWh i Klarälven till en rimlig kostnad, dvs. 1:30. Men försöker man dubbla tillskottet i kraftproduktionen blir kostnaden per årskilowattimme dubbelt så hög. Och den blir ännu högre om man har ytterligare ambitioner vad gäller kraftproduktionens storlek. De tidigare argumenten för en sådan alternativ utbyggnad faller alltså platt till marken, och Björn Samuelson bestyrker med siffror riktigheten i vad jag har sagt. Beträffande tolkningen av vad människor tycker i dessa bygder är det alldeles uppenbart att man från facklig sida har kommit att vinna stark insikt om den ökade sysselsättning som kraftutbyggnaden skulle ge. Det rör sig om många hundra årsarbetstillfällen plus alla de ytterligare sysselsättningstillfällen som skulle skapas.

Herr talman! Regeringen har i proposition 112 föreslagit förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur, svin och fjäderfä. Regeringen säger sig med lagen avse att förhindra nyinvesteringar inom alla delar av animalieproduktionen. Därmed skulle den förmenta överproduktionen av fläsk, ägg och mjölk kunna minskas. Samma problem har också gjorts till föremål för speciell uppmärksamhet inom livsmedelsutredningen. Således har utredningen ålagts att lämna delbetänkande på denna punkt före den 1 oktober i år. Man har ansett att det förslag som livsmedelsutredningen lägger fram, efter remissbehandling och behandling i riksdagen, skulle kunna tillämpas fr.o.m. den 1 juli 1984. Härav framgår att den tillfälliga lag som vi nu har att ta ställning till endast skulle gälla från våren i år och i stort sett ett år framåt. Inom moderata samlingspartiet har vi principiella betänkligheter mot den här typen av ingrepp i den fria näringsutövningen. Det kan många gånger vara tillfälligheter som avgör om en ny byggnad, en väsentlig reparation eller en ombyggnad har utförts eller om den planeras för de närmaste åren. För de 145 berördas privatekonomi har det emellertid avgörande betydelse om arbetet hunnit utföras före detta regeringens ingrepp. Mera generellt gäller att denna typ av ingrepp självfallet dämpar entusiasmen och tilltron till näringens framtid. Detta intryck förstärks av att det på intet sätt klargörs i propositionen att åtgärderna skall vara av kortsiktig natur. Jordbruket har helt enkelt att se fram emot ökad byråkrati och mera krångel, möjligen också utan att det har någon egentlig effekt under det aktuella året på överproduktionssituationen. Reparation av ett djurstall kommer inte längre att vara en affär enbart mellan bonden och byggmästaren och eventuellt banken. I fortsättningen skall också en myndighet, lantbruksnämnden, ha ett ord med i laget. Det krävs med andra ord ett tillstånd för att göra en förändring. Moderata samlingspartiet har även tidigare haft invändningar mot liknande regleringar. Då har invändningarna främst gällt etableringskontroll inom näringen. Etableringskontroll är enligt vårt förmenande ett mera långtgående och i så måtto ett sämre förslag än det nu föreliggande. Mot bakgrund av den allvarliga inverkan på framtidstron inom näringen som ingrepp av det här slaget innebär anser vi oss inte kunna biträda förslaget, detta trots att vi inte förnekar att det finns problem av den natur som det talas om i propositionen. Detta problem är dock för tillfället mindre än det varit under några år. Således torde vårt överskott av fläsk och smör just nu vara obetydligt, om det över huvud taget finns. Detta för oss fram till slutsatsen att regeringens nu föreslagna tillfälliga åtgärd, i avbidan på ett mera långsiktigt förslag som skall träda i kraft den 1 juli nästa år, bör avvisas. Våra skäl för detta är att lagen endast förekommer de närmare överväganden om problemet som skall göras av livsmedelsutredningen. Härtill kommer att vi inte har ett akut överskottsproblem just nu. Vår grundläggande inställning är att jordbruket på sikt måste få producera fullt ut efter sina förutsättningar. Detta skänker enligt vårt förmenande arbetsglädje och tilltro till näringens framtid — en av de förnämsta av de drivfjädrar som en näring alltid är beroende av. För att detta skall vara möjligt måste emellertid avsättningsskapande åtgärder vidtas. Således vägrar vi i moderata samlingspartiet att acceptera att inte svenska jordbruksprodukter, gärna högförädlade, skall kunna avsättas på exportmarknaden. Vi hyser vidare tilltro till att alternativ odling — om än i början på marginella arealer — också skulle kunna förbättra situationen. Sverige är som bekant sedan länge storimportör av protein till foderblandningar. Vissa arealer torde med fördel kunna ha en odling av högvärdigt protein, som på en gång har två värdefulla effekter, nämligen att dels undanta dessa arealer från konventionell odling, dels minska vårt köpfoderbehov. Herr talman! I samband med denna utskottsbehandling har vi haft att ta ställning till några motioner. Jag kan inte underlåta att uttrycka en viss förvåning över centerpartiets ställningstagande i detta sammanhang. Där har man, såsom framgår av betänkandet, i ett särskilt yttrande gjort en bekännelse till den mera långtgående åtgärd som etableringskontroll utgör, och samtidigt har man motionsvägen yrkat på större möjligheter för dispenser i anslutning till det nu föreliggande regeringsförslaget, som man i Nr 106 Övrigt ansluter sig till. Detta är enligt min mening en alldeles obegriplig Onsdagen den politisk ståndpunkt, som rimligen inte kan föra jordbrukets situation framåt. — 23 mars 1983 Det skulle säkerligen vara bra för kammaren, om vi kunde få en upplysning från centerpartiet om hur man ser på de grundläggande frågorna. Hur ser — Förbud under man på jordbrukets framtid? Är det statens tunga hand som skall vila över jordbruket, eller tilltror man faktiskt jordbruket att kunna verka inom så pass fria ramar som över huvud taget är möjliga inom en tämligen hårt reglerad näring? Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till de reservationer som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Torka ger hungerkatastrof i Etiopien — ungefär så föll orden i Dagens eko i dag på morgonen. Bränn inte havren i provugnarna i Studsvik! ropade en samfälld svensk opinion för en vecka sedan. Och efterdyningarna av den opinionsyttringen märks fortfarande. Förhoppningsvis finns den i bakhuvudet på många svenskar när riksdagen behandlar svensk jordbruksnärings produktionsresultat och förädling. Det kan ge en måttlig dimension åt uttrycket överproduktion. Samtidigt som de två uttalanden jag nämnde liksom hänger i luften säger socialdemokrater och centerpartister i ett riksdagsbeslut i dag: Lägg byggförbud på nybygge och moderniseringar av djurstallar för nötkreatur, svin och fjäderfä. Avsikten är att motverka produktionen av kött, fläsk, ägg och mjölk. Byggförbudet skall träda i kraft omgående och gälla till den 1 juli 1984. Byggförbudsivrarna förväntar sig att livsmedelspolitiska utredningen vid den tidpunkten har lagt fram förslag som motsvarar byggförbudet. Avsikten kan inte gärna vara annan än att riksdagen våren 1984 skall ha fattat beslut om en fortsatt hård reglering av nybyggen och moderniseringar av stallbyggnader inom det svenska jordbruket. Folkpartiet yrkar avslag på regeringsförslaget. Folkpartiet är av princip motståndare till statliga etableringsoch investeringskontroller. Att använda sådana medel är enligt vår uppfattning inte förenligt med principerna för ett fritt näringsliv. Lösningen av Sveriges problem av ekonomisk art ligger inte i flera regleringar, införandet av mer statlig kontroll, byråkrati och centralisering. Nej, lösningen kan ligga i motsatsen till regleringar, nämligen i vitalisering och utveckling av näringslivet. Detta gäller också jordbruksnäringen. Vi medger att svensk jordbruksnäring av och till har problem med avsättningen av vissa av sina produkter. Men är det verkligen klarlagt att det finns ett så direkt samband mellan s.k. överproduktion och pågående 147 byggnationer och moderniseringar inom svenskt jordbruk? Folkpartiet svarar nej på den frågan. Intensifiering och ökad effektivitet i jordbruksdriften — en koplats mer i befintlig byggnad, en kraftfodergiva extra, en intensiv avelsverksamhet för högproducerande djur, några tiotals kilo mera av gödningsmedel eller ökad kemikalieanvändning och bättre förädling av utsäde — allt detta är saker som har gett utslag i en ökad produktion. Till det skall läggas att den enskilde jordbrukaren i en hårdnande ekonomi har ökat sin arbetsinsats. Jordbrukarna har helt enkelt gett avkall på berättigad fritid och semestrar. Detta kan exempelvis spåras i ett minskande uttag av den service som avbytartjänsten utgör. En viss nedgång i konsumtionen inom landet medverkar givetvis till en förstärkt tendens att svenskt jordbruk producerar för mycket. Men det är inte alltid så, och inte för samma livsmedel vid varje tillfälle. Importinskränkningar vid muloch klövsjukeepizooti i Danmark ger omedelbart utslag och avslöjar att talet om överproduktion förmodligen är betydligt överdrivet. Ingen vill heller profetera om rekordskördar varje höst åren framöver, som vi exempelvis hade 1982. Kostnaderna för näringen att konkurrera på världsmarknaden framhålls ofta med en kraft och intensitet som inte alls är påkallad i sammanhanget, tycker jag. Men regeringen får sin vilja igenom i dag. Jordbruksutskottets majoritet kommer att få gehör för en ny reglering inom en redan hårt reglerad näring. I det beslutet bortser man ifrån att det naturligen finns ett ständigt behov av förbättringar, underhåll och moderniseringar av byggnader för djurhållningen inom jordbruksnäringen. Byggförbudet kommer också att mycket hårt drabba de byggnadsoch verkstadsföretag som har hela eller stora delar av sin verksamhet f.n. inriktad på byggande eller inredning av djurstallar. Vid en uppvaktning i jordbruksutskottet av representanter för ifrågavarande branschorganisationer klarlades med all tydlighet att lagen om byggförbud på jordbruksfastigheter får till följd en brutal nedgång i sysselsättningen i dessa serviceföretag. Det är förvånansvärt att inte ens centerpartiets representanter tog något som helst intryck av den redovisningen. Det kan ju inte vara så att det är färdigbyggt på svenska jordbruk. Tvärtom är det så att det finns ett kontinuerligt behov av nyoch ombyggnader av djurstallar. Vissa uppgifter tyder på att omloppstiden för nyoch ombyggnad i fråga om jordbrukets investeringar är 40-60 år och att denna omloppstid förskjutits uppåt i antal år. Det är knappast rimligt, om man skall ställa krav på någorlunda god arbetsmiljö för jordbrukarens-djurhållarens del att ha en så lång omloppstid och lägga hinder i vägen för rationella förbättringar. Vidare är djurmiljön av betydelse för bra livsmedel. Den kontinuerliga nyoch ombyggnadsverksamheten på svenskt jordbruk vill nu regeringen och centerpartiet bryta. Det är närmast obegripligt. Förbud och reglering av byggverksamheten i fråga kommer sannolikt att Nr 106 medföra utslagning av en del serviceföretag. Jag frågar mig: Ligger det också Onsdagen den en sådan avsikt i förslaget om byggförbud? I så fall är det cyniskt i 23 mars 1983 överkant. De dispensmöjligheter som antyds i regeringsförslaget kommer att ge ökat — Förbud under arbete på lantbruksnämnderna. Jag är inte helt säker på att man där hoppar högt av glädje över den omläggning av sin verksamhet som man kommer att tvingas till när byggförbudet skall föras ut i verkligheten.

Herr talman! I det betänkande som nu föreligger har jordbruksutskottet behandlat regeringens proposition angående förbud mot nybyggnad av vissa djurstallar. Med tanke på de problem som f. n. präglar jordbruket är det nödvändigt att rikta uppmärksamheten på jordbruksnäringen och ta initiativ till att försöka bemästra problemen. Därför vill jag lovorda regeringens beslut om tillsättande av en livsmedelsutredning. På grund av att den förra regeringen avvisade det socialdemokratiska förslaget om att en ny jordbrukspolitisk utredning skulle tillsättas tvingas nu livsmedelsutredningen att arbeta under stark tidspress. Problemenärf. ö. inte nya. Genast efter 1977 års jordbrukspolitiska beslut ändrades förutsättningarna inom jordbruket så markant att tillfälliga åtgärder tvingades vidtas för att man kortsiktigt skulle lösa problemen. Vad som främst förorsakat problemen är stigande kostnader för räntor och produktionsmedel, samtidigt som försämrade reallöner har inneburit att livsmedelskonsumtionen minskat. Detta har i sin tur medfört att överskottet, som tidigare utgjordes av spannmål, numera omfattar nära nog samtliga produkter inom jordbrukets regleringsområde. I direktiven till livsmedelsutredningen pekar jordbruksministern på en rad områden där överväganden bör göras för att hitta lösningar på problemen med det alltmer stigande livsmedelsöverskottet. Med tanke på detta är det viktigt att inte nu via ytterligare investeringar i utökade djurstallar bygga fast sig vid produktionsinriktningar som redan nu har stora problem. I avvaktan på ett ställningstagande från utredningen har en majoritet i utskottet ställt sig bakom regeringsförslaget i propositionen om förbud mot utbyggnad av vissa djurstallar fram till den 1 juli 1984. Tlikhet med vad som framförs i propositionen anser utskottet att det främst av regionalpolitiska skäl bör finnas dispensmöjligheter inom prisstödsområdena 1 och 2 enligt förordningen om prisstöd till vissa jordbruk. Men inom utskottet anser vi att det även i intilliggande områden kan råda förhållanden som är likartade dem som är gällande inom prisstödsområdena 1 och 2, och då bör en dispensmöjlighet på samma grund som inom nämnda områden finnas. F. ö. kan det även inom andra områden finnas skäl till dispens utöver vad som anges i propositionen. Inom jordbruket finns självfallet vissa djurstallar som ur miljösynpunkt knappast uppfyller de krav som kan anses vara erforderliga. De kan vara såväl ur arbetsmiljösom ur djurhälsosynpunkt direkt olämpliga. I sådana 149 fall anser utskottet att dispenser bör kunna ges för nybyggnad. Av praktiska skäl kan i vissa fall dispens ges också för viss utbyggnad. Jag vill dock påpeka att dispensförfarandet bör ske mycket restriktivt. Med detta uttalande angående dispenser från utskottets sida anser vi att de motioner som har väckts med anledning av propositionen och som framför krav på utökade dispensmöjligheter kan lämnas utan åtgärd. Från moderata samlingspartiets och folkpartiets sida har motioner väckts med yrkande om avslag på propositionen, vilket har följts upp i den reservation som fogats till utskottets betänkande. Jag vill dock med tillfredsställelse konstatera att varken centern eller vänsterpartiet kommunisterna har anslutit sig till reservationen med krav på avslag på propositionen. Det är således en bred majoritet inom utskottet som avvisar kravet från moderaterna och folkpartiet om att propositionens förslag skall avslås. Att de nu föreslagna åtgärderna skulle lösa problemen med överskottet är det ingen som har påstått. Men de ger ett bättre handlingsutrymme för att i framtiden lösa problemen. Vidare framhålls i reservationen att överskottet skall mötas med andra åtgärder, exempelvis odling av proteinrika grödor och grödor för energiändamål samt högförädlade livsmedel för export. De förslag till åtgärder för att minska överskottet som föreslås i denna reservation ingår emellertid i vad utredningen enligt direktiven skall titta på. Och det skulle väl vara olyckligt att — utan att först göra en översyn av tänkbara åtgärder — bara besluta om att de skall genomföras. Inom jordbruket löser man inte kriser på samma sätt som man ofta försöker lösa dem på inom näringslivet i övrigt, genom att öka investeringarna. Den enskilda lantbrukaren kan i många fall lösa sina egna problem genom en utbyggnad och ökade investeringar. Men eftersom avsättningsutrymmet är begränsat ökas problemen totalt inom hela näringen i och med prisregleringssystemet. Om man, som föreslås i reservationen, skulle avslå propositionen, skulle de största problemen uppkomma där vi inte vill att de skall uppstå, nämligen hos de unga lantbrukarna. De har i de flesta fall inköpt lantbruk där investeringarna varit eftersatta. Genom dyra investeringar och ökat produktionsöverskott, där lantbrukarna under vissa tider tvingas avsätta en viss del av produktionspriset till regleringskassan, hamnar dessa unga lantbrukare i en mycket brydsam ekonomisk situation och tvingas ibland lämna sitt företag. Det är för att skydda den enskilda lantbrukaren från att dras in i problem som han sedan inte kan klara sig ur som vi inom majoriteten i utskottet har ställt oss bakom regeringens förslag och anser det vara nödvändigt att under den tid som utredningen arbetar stoppa utbyggnaden av vissa djurstallar. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utskottets vice ordförande Håkan Strömberg är onekligen en generös natur — det vill jag hålla honom räkning för. Men det är utan tvivel ett medgivande som vi tar fasta på då han konstaterar att man inte skall räkna — Nr 106 med att det nu föreliggande förslaget löser de problem som finns inom Onsdagen den jordbruket. Detta är faktiskt, Håkan Strömberg, ett av de skäl som vi anför 23 mars 1983 för att detta förslag av mycket kortsiktig natur bör avvisas. Vi tar fasta på vad jordbruksministern har skrivit till livsmedelsutredning — Förbud under en, nämligen att frågan om produktionsobalansen är ett så pass allvarligt problem att det bör behandlas med förtur inom utredningen. Och jordbruksministern har också gett utredningen en påfallande kort tidsmarginal för att arbeta med detta problem — fram till den 1 oktober i år, med föreställningen att en riksdagsbehandling skall kunna ske så att ett nytt förslag skulle kunna träda i kraft redan vid halvårsskiftet nästa år. Vi bör samtidigt hålla i minnet att vi för dagen har sålt vår överproduktion på fläsk, och vi har väl också sålt vår överproduktion på smör till tämligen hyggliga priser. Något akut problem som behöver lösas med en över ett år tillfällig åtgärd föreligger alltså egentligen inte. Med detta vill jag emellertid inte förringa det problem som jordbruket har med sin produktionsobalans. Jag är alltså obenägen att använda ordet ”överproduktion”. Man måste ju fråga sig: I förhållande till vad? Det gäller framför allt inte i förhållande till livsmedelssituationen i världen, men väl i förhållande till vad vi producerar inom vårt land och i förhållande till vad vi konsumerar själva. I den jämförelsen har vi en överproduktion, men inte annars. Vi arbetar alltså med ett litet, litet överskott i ett globalt perspektiv, när det saknas livsmedel för kanske två tredjedelar av världens befolkning. Mot denna bakgrund, herr talman, delar jag Håkan Strömbergs uppfattning att det nu framlagda förslaget om ett förbud som skall verka under 12-14 månader inte hade behövt läggas fram. Dessutom betraktar vi det som en styrning av livsmedelsutredningen. Jag har svårt att tänka mig att regeringspartiets företrädare i denna utredning kan ha en i förhållande till jordbruksministern avvikande uppfattning när det gäller den nu föreslagna åtgärden. Följaktligen uppfattar jag detta som en fingervisning från ministern om hur utredningen bör lösa sitt utredningsuppdrag.
Herr talman! Först vill jag yrka bifall till de två reservationer som jag har undertecknat i utskottets betänkande. Jag glömde att göra det i mitt första anförande. Det talas här om överproduktion. Jag vill påstå att svenskt jordbruk totalt sett inte producerar några överskott. I varje fall har vi, om vi ser till värdet, ett betydande överskott på importsidan. Som exempel kan nämnas att vi år 1980 importerade livsmedel för 9,3 miljarder kronor, medan exportvärdet endast var 3,1 miljarder kronor. Importen motsvarade i värde räknat inte mindre än 7,1 96 av vår totala varuexport. Dessa fakta ger en antydan om de problem som skulle uppstå vid exempelvis en avspärrning med tanke på vilka krav som då måste ställas på det egna jordbrukets produktionsförmåga. 151 Man kanske kan säga att det f. n. råder ett visst överskott av mjölkprodukter. Men det kan delvis, förmodligen till största delen, sättas i samband med den goda skörden 1982, som jag nämnde i mitt första anförande. Det är sådana här saker som vi inte kan profetera om. Vi behöver, som jag ser det, den marginal som vi kallar överproduktion för att vi skall ha en någorlunda säkerhet. Jag tror inte att det byggförbud som riksdagen nu går i författning om att besluta om kommer att ha den effekt som avses med det. Snarare har hotet om detta byggförbud lett till att det har gjorts investeringar som man, med tanke på den ekonomiska situation som många jordbrukare befinner sig i, i ett normalt läge säkert hade legat lågt med.
Herr talman! När Börje Stensson börjar tala om vår livsmedelsimport vill jag påpeka att denna har med konsumtionsmönstret att göra. Börje Stensson stod alldeles nyss i talarstolen och sade att han var mot alla former av förbud och regleringar. Jag förutsätter att han inte vill gå in och reglera konsumtionen här i landet, bestämma vilken typ av livsmedel som de svenska konsumenterna skall tvingas konsumera. Vi kan inte blunda för att överskottet, som tidigare har utgjorts av spannmål, nu praktiskt taget omfattar alla livsmedelsprodukter inom regleringsområdet. Arne Andersson i Ljung pekade på att vi nu i stort sett inte har något överskott av fläsk. Det beror på de omständigheter som framför allt har drabbat Danmark och som har gjort att vi, under en kort tid, har kunnat exportera en del av vårt fläsköverskott. Vi haraldrig, Arne Andersson, påstått att den nu föreslagna åtgärden skall permanentas, utan det är en tillfällig åtgärd för att stoppa planerade utbyggnader, som skulle ha inneburit att överskottet hade stigit ännu mer. Genom att dessa utbyggnader nu stoppas ger förbudet oss ett bättre handlingsutrymme, för att exempelvis odla andra grödor här i landet. Det ger oss en möjlighet — utan att man bygger fast sig i nya investeringar för ett stort antal år framöver — till ett större handlingsutrymme. Det är ju det som vi har tagit fasta på när vi nu ställer oss bakom förslaget om ett tillfälligt stopp för nyinvesteringar inom animalieproduktionen.
Herr talman! Jag är onekligen imponerad av Håkan Strömbergs tal om ökat handlingsutrymme. Håkan Strömberg gör sig till en skicklig talesman för det starka samhället. Det starka samhället får genom denna regeringens åtgärd ökat handlingsutrymme, men svenskt jordbruk får det inte. Jag sade i mitt anförande för en stund sedan att en byggnadsförändring inom jordbruket rimligen skulle vara en affär mellan bonden, möjligen banken och byggmästaren. Det har tillkommit en fjärde komponent, nämligen myndigheten, i form av lantbruksnämnden. Med andra ord: Myndigheten skall bestämma om det är en riktig investering eller inte. Skall detta kortsiktiga, under ett år eller väl det gällande riksdagsbeslut ha någon betydelse måste det nästan uteslutande vara fråga om ett ovillkorligt beslut. Nr 106 Håkan Strömberg har f. ö. också bekräftat detta och sagt att dispenserna Onsdagen den måste vara undantagsfall. 23 mars 1983 Detta är alltså en kall, hård samhällets hand över svenskt jordbruk. Det kunde, Håkan Strömberg, i regeringens proposition ha stått bara en endarad Förbud under om att denna åtgärd, liksom den som man förutsätter att livsmedelsutredningen skall föreslå riksdagen att fatta beslut om, var av kortsiktig natur. Om det hade stått att man härefter förutsätter att jordbruket skall kunna producera och att man skall kunna tillskapa andra åtgärder, såsom alternativ odling och export av livsmedel, och att detta vore den intelligenta lösningen, som också regeringen företräder, hade vi haft mycket större förutsättningar att kunna tala om saken. Men det står inte en rad om detta, utan det är en ”Höga Visan” över regleringens förträffliga effekter. Detta förslag är en kall och obönhörlig hand över svenskt jordbruk. Det är därför som jag uttrycker förvåning över att centerpartiet har ställt sig bakom det.
Herr talman! Nej, Håkan Strömberg, jag vill inte att vi skall ändra på den marknad vi har. Vi är i den värld vi lever i tvingade att ha vissa importbegränsningar. Vad jag avser med min antydan om dessa pengar är ju att forskning och detta att näringen går in för en annan odling av proteinrikare grödor kan ge till resultat att vi också minskar på importsidan, exempelvis i fråga om kraftfoder. Det är tal om en ny reglering, som — vilket antyds i propositionen — inte kommer att hävas utan vidare utan kommer att få något slags fortsättning. Regleringar är inte bra. De gör bl.a. varorna dyrare. Riksrevisionsverket har gjort en utredning och har bl.a. tagit fram ett exempel, som skymtade i någon av tidningarna just i dag, som visar att koplatser har blivit mångdubbelt dyrare på grund av regleringar och bestämmelser. I många fall kan de vara bra, men i vissa fall har de en effekt som bara fördyrar. En koplats kostade exempelvis på 1950-talet 2 000 kr., och 1982 kostade den 45 000 kr. Bara denna summa kan innebära att många jordbrukare i dagsläget måste tveka inför att bygga nya ladugårdar. Jag tror att det är en tveksamhet som finns och som har tagit sig uttryck i ett minskat byggande. Branschorganisationerna på området kan vittna om det. Om utvecklingen hade fått fortsätta, hade det kanske räckt till. Den reglering som vi nu går in med är, som sagt var, definitivt inte bra, varken för konsumenten eller för producenten.
Herr talman! Jag är en ivrig förespråkare för ett starkt samhälle. Där människorna har en stark köpkraft, där blommar också näringslivet. I ett samhälle som har svagheter blir problemen större, i synnerhet om man i ett sådant samhälle skall låta marknadsekonomin spela fritt. Då slås de grupper ut som jag pekade på i mitt anförande och som inte borde slås ut, nämligen de unga och nyetablerade lantbrukarna, som svenskt lantbruk skall bygga sin 153 framtid på. För egen del ser de det också som en möjlighet att genom ökade investeringar försöka klara sig ur de svåra problem som de drabbats av. I och med större avsättningssvårigheter och ökade avgifter till regleringskassorna drabbas de av mycket stora ekonomiska svårigheter och måste i många fall lämna sina företag. Det är dem som vi vill skydda genom att införa det här stoppet under den tid som utredningen arbetar fram förslag om den framtida inriktningen av jordbruket och om hur vi skall lösa nuvarande problem. Jag tror att detta är angeläget. Det har ju också visat sig att jordbruksnäringens organisationer ställt sig bakom förslaget. De har ju också mycket stor kännedom om de problem som vi f. n. har.

Herr talman! Jag trodde att vi mer skulle diskutera investeringsstoppet och kanske mindre livsmedelspolitiken. Men jag är övertygad om att jordbrukarna inte har någonting att frukta av livsmedelsutredningen. Den diskussion som följer på den utredningen kan vi ju ta när den tiden kommer. Sverige har ett av världens effektivaste jordbruk. Det är en effektivitet som har uppnåtts tack vare insatser av teknik, kapital och kunnande hos jordbrukarna. När Håkan Strömberg säger att investeringsstoppet på något sätt skulle gynna de yngre jordbrukarna betvivlar jag det. Jag tror att det är just de yngre jordbrukarna med sin utbildning, sin effektivitet och sina satsningar som fört näringen framåt. Jag tror att det skulle vara främmande för dem, om de inte fick fortsätta. Om en näringsgren skall ha någon framtid, och det har onekligen jordbruket, måste kravet på effektivitet ställas väldigt högt. Låt oss konstatera att allt fler jordbrukare använder modern teknik. Låt oss också konstatera att denna utveckling måste fortgå. Ett stagnerande skulle ganska snabbt bli förödande för näringen och på sikt för landet. Om näringen och landet skall utvecklas på detta område, fordras det faktiskt att möjligheter till utveckling föreligger. Jag vill påstå att risken för ett investeringsstopp kommer att få en stagnerande effekt. Det beror bl.a. på att man kan misstänka att ett tillfälligt investeringsstopp kan vara början till en etableringskontroll. Vad en sådan kan innebära i form av byråkrati och godtycke vet vi inte. Det är väldigt svårt att säga. Men jag är övertygad om att jordbruket såsom näring bör värja sig mot ytterligare styrinstrument. Inte bara volymen utan även lokaliseringen av produktionen kan komma att ingå i ett sådant förslag. Låt oss då konstatera att ett investeringsstopp eller en etableringskontroll på kort sikt inte har någon som helst inverkan på produktionen. Därför bör förslaget om förbud mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur, svin och höns bestämt avvisas. Utskottets talesman, Håkan Strömberg, talade om utskottets skrivningar om dispensmöjligheterna. Dessa gör att förbudet under den korta tid som det föreslås gälla kommer att få ringa effekt. Ekonomiskt optimum för ett animalieproducerande företag når man redan vid måttligt stora investeringar. Det behövs inga jättestora anläggningar. Naturligtvis bör jordbruksföretagen liksom alla andra företag sträva efter ekonomiskt optimum. Om företag av olika skäl, ofta skatteskäl, investerar Nr 106 ytterligare, kan det naturligtvis ifrågasättas. Den livsmedelsutredning som Onsdagen den härså flitigt har åberopats och de balanser som det här har talats om kommer 23 mars 1983 nu att med förtur pröva olika sätt att påverka produktionsvolymen.

Investeringsstoppet måste vara mycket negativt för den lilla men för jordbruket så viktiga industri som ägnar sig åt lantbrukets ekonomibyggnader och inredningar. Ett ettårigt stopp är nog för att dessa företag antingen genom nedläggningar eller övergång till annan produktion försvinner ur marknaden. För jordbruket kommer stora problem att uppstå, särskilt när det gäller underhåll och service. I ett modernt djurstall i dag ingår maskiner och utrustning med hög teknik. Det fordras verkliga experter och specialister, inte minst snabb tillgång till dessa. Om dessa småföretag läggs ned och försvinner ur marknaden, kommer jordbruket att få mycket stora problem och drabbas av skada. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationer som är fogade till detta utskottsbetänkande.

Herr talman! Den omsorg och det intresse som moderaterna här har visat centerns ställningstagande måste härröra från deras försök att kamouflera sin underliga inställning. Det måste väl ändå vara ganska genant för en föreningsman och företrädare för moderaternas jordbrukspolitik att gå rakt emot vad vår egen organisation, RLF, har tyckt i detta fall. Den har ju dels beställt ett förslag av denna karaktär, dels hälsat regeringens förslag med tillfredsställelse. Därför förstår jag de mångordiga förklaringar med vilka moderaterna försöker kamouflera detta. En känd statsman har många gånger från riksdagens talarstol sagt att man, om man skall kunna färdas med trygghet och säkerhet på resan, måste använda både gaspedalen och bromsen med anpassningsförmåga och omdöme, annars råkar man i svårigheter. Om man trampar gasen i botten, kan man plötsligt bli tvingad att bromsa i panik. Det är en självklar och klok regel för alla bilförare att inte göra så, men den är också bra att tillämpa i många andra sammanhang i livet. Centern har vid åtskilliga tillfällen under många år rekommenderat denna regel när det gäller jordbrukets produktionsanpassning 'och inte minst volymen av animalieprodukter. Men andra partier har envist vägrat att lyssna på oss. Om socialdemokraterna hade lyssnat på oss för fem år sedan, då vi väckte en motion i ärendet, så hade vi redan då kunnat ta itu med detta problem. Övriga partier har principiella invändningar. Där råder den starkes rätt och djungelns lag, men det kan vi från centern aldrig acceptera. Att gaspedalen trampats i botten i stället för att användas med försiktighet är egentligen den elementära orsaken till dagens debatt om s.k. överskotts 155 problem. Det är också orsaken till den panikbromsning som regeringen gör sig skyldig till och som här i debatten mötts med begofad kritik. Det vore lockande att i detta läge ta en lättköpt politisk poäng genom att kritisera det krångel och den byråkrati som här har beskrivits. Om man inte hade känt ett realpolitiskt ansvar kunde en sådan taktik i vissa fall ha varit partipolitiskt gångbar. Men eftersom det förelåg risk för att regeringsförslaget med sin stela låsning efter ett panikartat totalstopp skulle gå igenom här i riksdagen, valde centern att med sin motion påverka utskottets skrivning. Jag vill särskilt hänvisa till det som står nederst på s. 5 i utskottets betänkande. Vad som där anförs är oerhört viktigt för att få en praktisk och förnuftig tillämpning äv detta riksdagsbeslut. Så här skriver utskottet: ”Med anledning av de synpunkter på dispensfrågan som framförts i de nyss redovisade motionerna får utskottet framhålla att det givetvis kan tänkas ytterligare fall, där särskilda skäl kan anföras för en dispens mot förbudet. Sålunda kant.ex. arbetsmiljöeller djurskyddsskäl liksom också allmänna miljövårdssynpunkter i vissa fall utgöra starka motiv för att en nybyggnad tillåts ske, under förutsättning att åtgärden ej eller endast i obetydlig utsträckning medför en ökning av produktionskapaciteten.” Till sist, herr talman! Vad gäller det större problemet om investeringskontroll har vi i vårt särskilda yttrande valt att beskriva hur vi tänker oss att denna mer komplicerade fråga skall lösas på lång sikt. I avvaktan på de utredningar och de överväganden som behöver göras har vi alltså valt att använda en praktisk och realpolitisk taktik. Det har medfört en utskottsskrivning som ger utrymme för en i praktiken vettig hantering.
Herr talman! I en viktig jordbrukspolitisk fråga har jordbruksutskottets ordförande ägnat sig åt ett trafikpolitiskt anförande, där han har gasat, bromsat och talat om en förfärlig massa trafikpolitiska finesser. Jag vet inte vad dessa saker har att göra med den fråga vi skall diskutera. Han inledde sitt anförande med att säga att han beundrade den omsorg vi visade hans parti. Jag vill inte säga emot honom på denna punkt, för vi hade ett visst intresse av centerpartiets ställningstagande i denna fråga. Men uppriktigt talat var vi besvikna på centerpartiet, som inte var mer klarsynt än att man ställde sig bakom långtgående regleringar på jordbrukets område i stället för att i det längre perspektivets anda ägna sig åt att tillsammans med oss försöka eliminera effekterna av överskottsproduktionen. Einar Larsson må tycka att vi ägnar centerpartiet en oproportionerligt stor uppmärksamhet. Men jag ägnade i mitt anförande 5,5 minuter åt sakfrågan och möjligen 30 sekunder åt centerpartiet. Einar Larsson däremot gladde oss genom att starta sitt anförande med en vänlighet mot oss. Jag förnekar inte, Einar Larsson, att vi var besvikna på centerpartiet för att centerpartiet inte ägnade sig mer åt sakfrågan, såväl i dagens debatt som under utskottsbehandlingen. I mitt huvudanförande uttryckte jag besvikelse över att ni biträdde regeringsförslaget och hade motioner som syftade till att vidga dispensmöjligheterna inom regeringsförslagets ram, samtidigt som ni i det särskilda yttrandet uttalade ert gillande av de motioner som hade väckts från — Nr 106 centerpartiets sida och som tog sikte på en etableringskontroll. Längre än till Onsdagen den etableringskontroll kan man inte komma. Så långt sträckte sig ändå inte 23 mars 1983 regeringsförslaget. Ni inom centerpartiet leder ligan av regleringsivrare när det gäller den här frågan. För den skull använde jag sex rader i mitt anförande — Förbud under åt att uttrycka besvikelse över att vi inte kunde hjälpas åt i denna viktiga fråga. Detta var den enkla förklaringen till att jag över huvud taget nämnde centerpartiet. I sanningens namn förtjänade väl inte centerpartiet någon upphöjelse. Regeringen har i dessa frågor ensam majoritet, varför centerpartiet inte behövdes som vapendragare. Det var ett onödigt bistånd i en omöjlig situation. Debatten blev omöjlig, Einar Larsson.
Herr talman! Även om vi har utomordentligt goda kontakter med jordbrukets ekonomiska och fackliga organisationer, är vi inte i det här sammanhanget några ombud för LRF. Vi tar politisk ställning med hänsyn till vår politiska inriktning och vilja. Jag kan instämma i Arne Anderssons i Ljung anförande, men vill påpeka för Einar Larsson att det även inom jordbrukets organisationer råder mycket delade meningar i dag om etableringskontroll och investeringsstopp. Näringen är mycket tveksam till en sådan här lösning av problemen. Man är beredd att ta betydligt större ansvar för hela produktionsbalansen. Jag och mitt parti tror att det är denna väg som man bör gå. Näringen måste engagera sig mer aktivt. Då det från olika branschorganisationers sida uttalats att de är beredda att försöka lösa problemen, tycker jag att man skall ta fasta på detta. Jag trodde att Einar Larsson och hans parti åtminstone visste hur debatten förs i LRF och i föreningsrörelsen.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung uttryckte besvikelse över att centern inte har intagit samma ståndpunkt som moderaterna. Detta uppfattar jag närmast som en komplimang. Själv skulle jag ha blivit mycket generad, om jag hade fått beröm för att jag tagit ställning på samma sätt som moderaterna gjort i dessa frågor. Vi kan alltså lämna besvikelsen därhän, men jag tror faktiskt att jordbrukarnas och LRF:s besvikelse över moderaternas ställningstagande är större än över vårt. Jag vet inte vilka källor Sven Eric Lorentzon har när han gör sina tolkningar. För min del har jag bara hållit mig till LRF-ledningens officiella ställningstaganden och utgått ifrån att LRF:s ledning förbehållit sig rätten att själv bestämma. Sven Eric Lorentzon sade att man har skilt mellan ett fackligt-ekonomiskt ställningstagande och ett politiskt. Jag kan inte förstå hur man kan göra en sådan åtskillnad. Centern väljer att försöka hitta lösningar och ställningstaganden som har en saklig, objektiv och realistisk bakgrund. Sedan kan det väl hända, som moderaterna antyder, att centern inte plockar några billiga poäng på detta. Men detta är inte vår avsikt, om det nu skulle vara så illa att moderaterna har rätt på denna punkt, vilket jag betvivlar. Jag tror trots allt 157 att hut går hem i längden, och folk i allmänhet accepterar det som är sakligt, riktigt och rätt. Därför anser jag att vi i det här realpolitiska skedet — eftersom centern principiellt bekänner sig till det jordbruk vi har, vilket redan är föremål för mycket bestämda ramar — också skall ha styrmedel för att hindra en okynnesetablering. Det har vi bett moderaterna om i många år att hjälpa oss att genomföra. Hade vi inte haft företag som etablerade sig på asfalt och baserat sin produktion på importerat foder — i vissa branscher står ett enda företag för hela överskottet — skulle jag ha förstått resonemanget om frihet och fria marknadskrafter. Men sådan är inte situationen, och därför har vi sagt att för vår del accepterar vi — liksom LRF -— att jordbruket till sitt förfogande har vissa möjligheter till korrektiv av felaktiga etableringar som skadar hela näringen, och som i det långa loppet också skadar konsumenternas intressen. Det måste finnas en viss kostym som är lagom för vår produktion. Den skall vi efter hand i den sittande livsmedelsutredningen finna grundvalar för att bättre kunna korrigera. Det vill jag gärna också hoppas på. Men det skulle vara mycket ologiskt om centern i det här läget, när socialdemokraterna efter fem års funderande på den här frågan tar tag i ärendet, inte gick in med en objektiv realpolitisk ambition att påverka utskottsbetänkandet så att det också blir praktiskt hanterbart. Det anser jag att vi har lyckats med.
Herr talman! Jag vill gärna medge att Einar Larsson nu, efter det uppskärrade inlägget om vårt intresse för hans parti, onekligen berör en fråga som är mycket allvarlig, och det är den icke arealbundna produktionen. Jag vill oförbehållsamt säga att det problemet finns. Men frågan är om behovet av den politiska åtgärd regeringens förslag innebär var så hastigt påkommet att vi måste vidta denna åtgärd. Livsmedelsutredningen har fått så kort tid på sig för att lägga fram förslag till lösning av problemet att vi inte kunde nöja oss med detta. Vi är alltså överens om att det finns ett problem men inte om sättet att lösa det. Jag utesluter inte att Svante Lundkvist myste ganska gott över de lovord som östes över hans parti, om än indirekt, då Einar Larsson för en stund sedan talade om att centerpartiet strävade efter lösningar som hade saklighet och en stark känsla för vad rörelsen behövde, liksom att det fanns realistisk bakgrund. Ja, det må vara väl bekommet att jordbruksministern tyckte att det var skönt för örat att lyssna till. Enligt mitt förmenande är det trots allt ett starkt inlägg för att myndighetsutövning och hårdare reglering är den ljuvaste musik som finns för ett centeröra. Detta med djurstallar är, herr talman, någonting i hästväg.
Herr talman! Kära Einar Larsson, jag trodde att även Einar Larsson hade kontakter med de olika branschorganisationerna. Inte minst under den senaste veckan har ledande personer från mjölksidan, slaktsidan osv. uttalat att man är beredd att själva försöka lösa problemet. Einar Larsson tar upp olika påståenden om att centern förbehåller sig rätten att själv tolka sina uttalanden. Jag vill dock säga att det gör också vi moderater. Hut går hem. Ja, jag vet inte om det är vi moderater som behöver tala om att hut går hem. Jag tror att Einar Larsson kanske skulle sätta sig i sin egen lilla kammare och fundera. Men jag skall ändå säga till herr Larsson att vi från moderat håll heller inte har något till övers för det som han här kallar okynnesetableringar. Jag berörde det i mitt inledningsanförande. Jag sade att det i dag sker nyetableringar där ekonomiskt optimum redan är nått. Näringen är inte betjänt av sådana etableringar, och vi är beredda att försöka klara det problemet på andra sätt. Men vi tror inte att näringen mår bra av mer planstyrning.

Herr talman! Med ett försök till viss hänsyn till kammarens arbetsförhållanden vill jag bara mycket kortfattat säga att jag inte har talat om tolkningen av centerns uppfattningar. Det har herr Lorentzon missuppfattat. Jag har sagt att jag tror att LRF självt bäst tolkar sin uppfattning, och jag har följt de officiella uttalandena från LRF:s ledning. Det torde vara svårt för herr Lorentzon att påstå att den har någon annan uppfattning någonstans i bakgrunden. Sedan vill jag välkomna Arne Andersson i Ljung när han nu — liksom socialdemokraterna — börjar erkänna att det var tokigt med okynnesetableringar på asfalt. Det är bra att man vaknar till insikt. Det är bara att beklaga att det är litet sent.

Herr talman! Låt mig kortfattat anföra några synpunkter på de moderata reservationerna till ett av de betänkanden från justitieutskottet som vi nu behandlar och som gäller i första hand polisväsendet. På många sätt styrs betänkande 20 av pågående genomgripande utredningar inom det här ämnesområdet. Polisberedningens arbete är ännu inte avslutat, narkotikakommissionen och kommissionen som skall utveckla ett samlat program mot den ekonomiska brottsligheten och skatteflykten har vittgående uppgifter, bl.a. när det gäller organisationsoch resursfrågor inom polisen för att bekämpa dessa typer av allvarliga brott. Moderata samlingspartiet är representerat i de här kommissionerna. Av det skälet har mitt parti i utskottet funnit det lämpligt att avvakta med mera väsentliga ställningstaganden tills resultaten av dessa utredningar föreligger. Också på annat sätt finns det begränsningar i våra möjligheter att göra de satsningar inom polisområdet som i och för sig med hänsyn till brottslighetsutvecklingen vore behövliga. Det är de stränga krav på återhållsamhet och besparingar som är nödvändiga för att få vår samhällsekonomi i balans. Det gäller naturligtvis också på detta område. Vad som kan göras är omfördelningar mellan olika resurser för att om möjligt öka effektiviteten och få till stånd en kraftsamling mot de allvarligaste tendenserna i kriminaliteten. På en punkt har vi inte ansett att det är nödvändigt att invänta polisberedningens slutliga förslag, och det gäller vårt förslag om en professur i polisforskning vid polishögskolan. Den förutsätts finansieras genom en motsvarande reducering av anslaget till brottsförebyggande rådet. Frågan har diskuterats i flera år och bemötts mycket positivt av utskottet, som vitsordat behovet av just denna forskning. Frågan gäller väl egentligen nu bara om denna forskningsprofessur har ett så väsentligt samband med polisberedningens arbete att det är olämpligt att bryta ut den. Vi kan inte finna att detta samband är sådant att riksdagen inte skulle kunna fatta beslut i frågan nu. Jag vill därför yrka bifall till reservationerna 1 och 4 vid justitieutskottets betänkande nr 20, där det framhålls att en sådan professur bör komma till stånd. Omfördelning av vissa polisresurser är ett inslag i budgetpropositionen vilket syftar till att få till stånd bättre prioriteringar. Vi moderater har mot bakgrund av den statsfinansiella situationen kunnat godta den antalsmässiga omfördelningen i stort, men vi vill använda de sålunda frigjorda resurserna på något annat sätt. Men jag vill understryka att vi gör detta i avvaktan på de Av de 50 tjänster som socialdemokraterna vill sätta in i kampen mot ekonomisk brottslighet vill vi i stället använda 20 tjänster i kvarterspolisverksamhet. Det finns, tycker vi, viktiga motiv för detta. Det brottsförebyggande arbetet är av avgörande vikt i kampen mot otryggheten på gator och torg och framför allt i kampen mot ungdomskriminalitet av olika slag. Både undersökningar här i Sverige och särskilt i Storbritannien pekar på att kvarterspoliser som får god och förtroendefull kontakt med ungdomarna inom sitt ansvarsområde märkbart påverkar kriminalitetsnivån nedåt och bidrar till ökad trygghet för alla i området. Möjligheterna att tidigt ingripa mot t.ex. vandalisering och narkotikamissbruk ligger bl.a. i föräldrarnas, skolans, polisens och socialtjänstens nära kännedom om ungdomar med problem. Lyckas vi bryta kriminalitetskarriärer tidigt hos ungdomarna, kan vi sannolikt få ner ungdomskriminaliteten också totalt med icke föraktliga tal. Eftersom ungdomskriminaliteten är vårt storleksmässigt största brottslighetsproblem — låt vara inte kvalitetsmässigt — är kvarterspoliser en viktig satsning för att få ner den totala brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det är det skäl som ligger bakom vårt önskemål om en omfördelning inom den ram som justitieministern totalt avdelar.

Herr talman! Det råder en bred enighet om att den ekonomiska brottsligheten är ett stort problem i vårt samhälle. Denna form av brottslighet kan sägas rikta sig mot samhället självt och skulle kunna äventyra hela grundvalen för vårt samhällssystem, ett system som bygger på ansvar för oss själva och för våra medmänniskor, med skatter och avgifter som medel för oss att uppnå fördelningspolitiska och sociala mål. Det är en viktig uppgift för oss här i riksdagen att med all kraft medverka till att bekämpningen av denna brottslighet blir så effektiv som möjligt. Ekonomisk brottslighet är ingen ny företeelse, även om den uppmärksammats alltmer på senare år. Det är en typ av brottslighet som man tidigare betecknat med de brottsrubriceringar som finns i brottsbalken och anslutande författningar och som man inte som nu givit något samlingsbegrepp. Ekonomisk brottslighet är fortfarande inte någon brottsrubricering i formell mening. Det finns därför ingen helt klarläggande definition av begreppet. Den definition som alltmer kommit att användas är hämtad från ett betänkande från justitieutskottet vid 1980/81 års riksmöte. Man räknar där till ekonomisk brottslighet sådan brottslighet som har ekonomisk vinning som direkt motiv och som har en kontinuerlig karaktär, bedrivs systematiskt och förövas inom ramen för näringsverksamhet som i sig inte är kriminaliserad men som i det enskilda fallet utgör själva grunden för de kriminella handlingarna. Som exempel angavs skattebedrägerier, valutabrott, vanliga Vid tidigare debatter i denna fråga här i kammaren har det från socialdemokraternas sida gjorts gällande att ingenting gjordes av de centerledda regeringarna. Statsrådet Rainer, som glädjande nog är närvarande här i kammaren, tycks dock ha en mera positiv inställning, då han dristar sig att uttala att det har gjorts åtskilligt under senare år. Jag vill därför, även om timmen är ser, ta några minuter i anspråk för att peka på en del som har hänt sedan 1976. Fram till regeringsskiftet 1976 hände inte mycket på detta område. Det var först när den första icke-socialistiska regeringen i juli 1977 gav brottsförebyggande rådet i uppdrag att se över den organiserade och ekonomiska brottsligheten som den första samlade regeringsåtgärden vidtogs. BRÅ:s arbete har varit framgångsrikt och avkastat en lång rad rapporter och promemorior. De allra flesta har också lett till lagstiftning. Utöver BRÅ:s arbete har det inom flera traditionella statliga utredningar arbetats fram förslag som sedan lett till beslut i regering och riksdag. Det rör sig om ett trettiotal större lagstiftningsprojekt som genomförts under de senaste sex åren. Ingripande ändringar har gjorts i hyreslagstiftningen, valutalagstiftningen, konkurslagstiftningen, skattelagstiftningen, tullagstiftningen samt lagstiftningen om yrkesmässig trafik och om miljöskydd. Härutöver har flera ändringar gjorts i brottsbalken beträffande häleri, vissa arbetsmiljöbrott, dobbleri och miljöbrott. Nya lagar har tillkommit; hit hör lagstiftningen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, om säkerhet för skattefordringar och om utredning i utländska skatteärenden samt lagarna om finansbolag och handel med begagnade varor. Slutligen är ej att förglömma lagen mot skatteflykt och den nya utsökningsbalken. Och det är inte bara på det rena lagstiftningsområdet som vi genomförde omfattande skärpningar. Också organisatoriska förändringar har företagits. Inom polisen har skapats en helt ny organisation i form av ekonomiska rotlar. Dessa har länen som primärt verksamhetsområde. Också taxeringsoch exekutionsväsendet har omorganiserats. Numera pågår även ett omfattande samarbete mellan de myndigheter som i sin verksamhet har att arbeta med den ekonomiska brottsligheten. Detta arbete äger rum såväl på central och regional som på lokal nivå och har även fått till följd att betydande insatser gjorts från enskilda kommuners sida. Satsningen på att bekämpa den ekonomiska brottsligheten har fortsatt också under innevarande budgetår. I förra årets budgetproposition föreslogs, och beslutades av riksdagen, inrättandet av fyra nya ekonomiska rotlar. Beslut fattades vidare om att fyra tjänster som kvalificerade ekonomer skulle tillföras polisväsendet för utredningar i komplicerade ärenden. Även på lagstiftningsområdet fattades många viktiga beslut om skärpningar. Den socialdemokratiska majoriteten hänvisar på många ställen i det betänkande vi nu behandlar till kommissionen mot ekonomisk brottslighet som den socialdemokratiska regeringen med, vill jag nog påstå, stora åthävor har inrättat. Denna kommission var dock inte något nytt. Redan 1977, när den icke-socialistiska regeringen gav BRÅ uppdraget att utföra en lagstiftningsöversyn, kan man säga att en kommission inrättades. Denna avlöstes under 1982 av en samrådsgrupp inom regeringskansliet för att samordna de olika departementens arbete på området. De förslag som utarbetats före regeringsskiftet har genom beslutet om en ny typ av kommission kommit att fördröjas väsentligt. Det är min förhoppning att när den Heurgrenska kommissionen väl funnit sina arbetsformer ett lika gott arbete som tidigare skall kunna utföras och ytterligare förbättringar av lagstiftningen på området vara möjliga. Det är inte minst mot bakgrund av socialdemokraternas tidigare agerande under oppositionstiden som jag med stor förvåning noterat de socialdemokratiska utskottsrepresentanternas ovilja att utan onödig tidsutdräkt fortsätta arbetet på detta område. I stället för att nu utan försening besluta om ytterligare omfördelningar till förmån för bekämpandet av denna brottslighetstyp, vill man avvakta vad kommissionen mot ekonomisk brottslighet kan komma att föreslå. Detta är precis vad vi förmodade när vi skrev vår motion i januari. I reservationen anför vi om denna punkt följande: ”Det är mot bakgrund av det omfattande arbete som bedrivits under de sex senaste åren och den under förra året genomförda omorganisationen onödigt att regeringen nu beslutat tillsätta en särskild kommission för att arbeta med frågan. Genom detta beslut har ett helt onödigt stillestånd i utredningsarbetet uppkommit, samtidigt som det fortsatta arbetet med de förslag som redan framtagits fördröjs.” Men nu är det som det är med detta, och jag vill framföra en önskan om att regeringen inte ytterligare fördröjer arbetet med att ta fram förslag till åtgärder på det här mycket angelägna området utan verkligen gör som man har sagt, nämligen arbetar snabbt. Det är emellertid beklagligt, herr talman, att socialdemokraterna i utskottet inte har velat ”sträcka ut handen” och tillstyrka våra motioner, då vi i sak tycks ha mycket näraliggande uppfattningar. Låt mig bara ta ett exempel. I motionen av Stig Josefson och Gunilla André har föreslagits ytterligare omfördelningar inom polisen, åklagarväsendet och domstolarna till förmån för åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Man har vidare föreslagit ökad utbildning och att ytterligare tjänster med särskilda krav på ekonomiska kunskaper skall inrättas. Dessa krav avstyrks samtliga. När det gäller åklagarna anför utskottsmajoriteten ytterligare: ”Att såsom förespråkas i motionerna nu tillföra åklagarväsendet ytterligare resurser för angivet ändamål utöver dem som föreslås i budgetpropositionen bör enligt utskottet inte ske med hänsyn till det statsfinansiella läget. Frågan om insatserna mot den ekonomiska brottsligheten måste vägas mot andra angelägna anslagsbehov. Kommissionen mot ekonomisk brottslighet har härvidlag en betydelsefull uppgift, och riksdagen bör inte med anledning av motionsönskemålen föregripa kommissionens ställningstagande i resursfrågorna.” Den motiveringen är ett praktexempel på hur arbetet fördröjs. Avvakta kommissionen, säger man. Nu är det faktiskt så, att sedan utskottet tog ställning har kommissionen föreslagit regeringen åtgärder i samma riktning för att man skall klara av den stora anhopningen av mål i domstolarna. Jag skulle vilja fråga socialdemokraternas företrädare i utskottet: Är ni nu beredda att bifalla kommissionens förslag? Och om ni är beredda att göra det, varför är ni då inte villiga att tillstyrka ett förslag av nästan samma innebörd som vi hade i centermotionen? Jag hoppas att det inte har sin grund iatt ni endast vill tillstyrka regeringsförslag och inte är beredda att acceptera goda förslag från oppositionen, utan att ni grundar era ställningstaganden på en saklig prövning. I reservation nr 8 har vi tagit upp de åtgärder som vidtagits av de icke-socialistiska regeringarna och som jag redovisat tidigare i mitt anförande. Vi anser att det måste till fortsatta satsningar inom polisväsendet för att bekämpningen skall vara framgångsrik. Med hänsyn till det statsfinansiella läget måste det ske genom omfördelningar. Enligt vår mening bör det vara en uppgift för polisberedningen att undersöka vilka omfördelningar som är möjliga att genomföra. Vi beklagar än en gång att det inte har gått att få gehör för vårt förslag. Utskottets motivering för avstyrkandet går ut på att det är kommissionen som bör utföra detta arbete. Enligt vår uppfattning är det inte på det sättet. Det är polisberedningen som har de resurser och den kunskap som behövs för att man skall kunna göra lämpliga avvägningar av hur polisens resurser bäst skall kunna användas. I reservation nr 9 behandlar vi vårt förslag om fler ekonomtjänster till polisen. Utskottet avvisar vårt förslag med motiveringen att större erfarenheter av de ekonomtjänster som nyligen tillförts polisen bör avvaktas, innan man tar upp frågan om behovet av ytterligare sådana tjänster inom polisväsendet. Jag anser att det är ganska självklart att ekonomtjänster som tillförs polisen innebär en inte obetydlig förstärkning av polisens möjligheter att utreda kvalificerade förfaranden på det ekonomiska området. Man formligen ropar ju efter hjälp för att klara alla tekniskt krångliga manövrer som förekommer. Från centerns sida anser vi att arbetet med att göra omfördelningar så att fler ekonomtjänster kan inrättas måste starta omedelbart och bedrivas med mycket stor skyndsamhet. Varje dröjsmål på det här området leder till mycket stora skador. Men självfallet bör de förslag som läggs fram vara sakligt väl underbyggda. När det gäller reservationen i betänkande nr 21 har jag redan behandlat en del av de frågorna. Jag vill dock ta upp en ytterligare aspekt, som närmast belyser med vilken inkonsekvens utskottsmajoriteten har behandlat våra yrkanden i utskottet. När utskottet behandlade frågan om omfördelningar inom polisväsendet i betänkande nr 20 anförde man från majoritetens sida att bedömningar härvidlag har sin naturliga plats i budgetberedningen av anslagen till polisen. Man anförde vidare: ”Inriktningen i stort av polisverksamheten och därav föranledda omfördelningsfrågor bör alltså prövas av statsmakterna. Det kan enligt utskottets mening uppenbarligen inte vara en uppgift för polisberedningen att befatta sig med frågor om det praktiska genomförandet av statsmakternas framtida beslut om eventuella omfördel ningar.” Men när det gäller åklagarverksamheten, ja, då är det i stället den allestädes närvarande eko-kommissionen som skall pröva anslagen och resurstilldelningen. Då är det inte fel att lämna till en utredning att pröva budgetfrågor. De frågor som vi har att behandla nu borde det vara möjligt att etablera ett brett samförstånd omkring. Det borde vara möjligt att se till sak och inte till ifrån vilket håll ett förslag kommer, och framför allt att se till att det inte blir onödig tidsutdräkt. Jag hoppas, som jag sade tidigare, att förslagen från kommissionen nu skall komma fram så snart som möjligt och vara sakligt grundade. I takt med att utredningsmaskineriet i kanslihuset har snurrat färdigt kommer det på område efter område att visa sig hur rätt vi hade med våra förslag. Jag är helt övertygad om att förslaget om ökade resurser till åklarväsendet inte är det enda område där de socialdemokratiska utskottsrepresentanterna kommer att finna att eko-kommissionen och regeringen följer den linje vi har uttalat i vår reservation. Med det här anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 8 och 9 i betänkandet 20 och till reservationen i betänkandet 21. De övriga reservationer som jag själv och Gunilla André står för kommer Gunilla André att behandla.
Herr talman! Även om jag inte blev direkt apostroferad, konstaterar jag att det naturligtvis ligger en viss kritik mot oss moderater i Karin Söders sätt att uttrycka sig, eftersom vi har godtagit den majoritetsskrivning om den ekonomiska brottsligheten som finns i betänkandet 20. Även om jag kan hålla med Karin Söder om att skrivningarna här ibland är litet njugga, vill vi inte bråka om det. Det väsentliga är ju att det nu faktiskt har uppstått den arbetsfördelningen mellan riksdag och regering att regeringen håller i eko-kommissionen. Där har samlats upp det arbete som skall göras för att fortsätta kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag delar självfallet Karin Söders beskrivning av att det har vidtagits en mängd olika åtgärder under de borgerliga regeringsåren — där har vi ingen skillnad i vår bedömning. Men arbetet skall nu fortsätta, och det praktiska arbetet är lagt så att det är kommissionen som snabbt skall försöka ta fram resultat. I denna är ju också Karin Söders parti representerat. I allt väsentligt får vi alltså avvakta de förslag som kan komma därifrån. Vidare har vi haft litet svårt att förstå hur centern argumenterar när man driver fram sina egna förslag till reservationer. Flera av dem innebär ju faktiskt ökade kostnader, utan att man på motsvarande sätt anvisar medel till dessa tjänster för ekonomer och annat som man vill satsa på. Det tycker vi att man bör göra. I det här läget är det rimligt att man varje gång man föreslår något, även på väldigt små poster, också kan anvisa medel. I annat fall tycker vi inte att resonemangen alla gånger är hållbara. Även om vi i en hel del skrivningar delar Karin Söders uppfattning, anser vi oss på den här punkten inte kunna stå bakom dem, just därför att det inte finns några budgetmedel reserverade.
Herr talman! Det är glädjande att Björn Körlof är överens med oss som representerar centern i utskottet. när det gäller åklagarna vet vi ju att det finns ett skriande behov. Det behöver faktiskt inte utredas ytterligare. Här finns en chans att ställa upp för reservationen. Jag sade i mitt anförande när det gäller att fortsätta arbetet i övrigt, att nu är vi i den situationen att kommissionen arbetar. Det blev en tidsutdräkt i höstas, det är alldeles klart, men i den här situationen borde vi i utskottet ha kunnat vara effektivare, i varje fall på några punkter, så att vi inte hade behövt invänta ytterligare förslag. När det gäller den ekonomiska sidan har centern i sin budget totalt sett vägt in kostnaderna. På flera av de punkter som jag har tagit upp har vi också pekat på att man bör göra andra prioriteringar och uppdra åt regeringen att göra omfördelningar, såsom man har gjort i andra sammanhang — jag tänker på polisens område. När det gäller att få utrymme för narkotikarotlar och annat finns det omfördelningsmöjligheter. Detta bör man också utnyttja. Men jag vill understryka att vi har utrymme för de poster som kostar ytterligare pengar i vår budget. Till sist vill jag säga att eko-kommissionen faktiskt kostar 500 000 kr. i månaden. Det är en icke oväsentlig summa och något som vi bör föra till protokollet. De pengarna hade kanske kunnat användas på ett bättre sätt om man fortsatt att arbeta med de utredningar som redan var tillsatta.
Herr talman! Jag skall inte tvista med Karin Söder om huruvida centerns budgetförslag håller eller inte. Det är litet svårt att urskilja vad det är som vägs av mot det ena eller det andra — i varje fall går det inte att urskilja i budgeten avseende justitiedepartementet att motsvarande besparingar finns på andra områden. Karin Söder säger att åklagare behövs, och det är sannolikt så. Men det gäller också vilken typ av åklagare som behövs, vilken utbildning de skall ha, om vi skall ha kombinationen åklagare-ekonomer eller kombinationen åklagare-ekonomer-poliser med olika typer av utbildningar, om vi skall ha skattejurister, osv. Man måste se på hela satsningen för att komma åt den ekonomiska brottsligheten, och den avvägningen bör rimligen ske på ett djupare plan, exempelvis i den här kommissionen. Därför är det litet svårt att säga om det riktiga är just centerns förslag om att det skall ske en satsning på åklagarväsendet. Det rimliga måste naturligtvis vara att man ser på hur denna avvägning skall göras för att man inom måttliga ekonomiska ramar skall få största möjliga effekt i den samlade strukturen för att bekämpa ekonomisk brottslighet som vi är ute efter. Det förefaller mig vara det riktiga sättet att resonera när det gäller hur man skall gå till väga för att komma åt den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Den del av årets budgetproposition som handlar om polisväsendet är ovanlig så till vida att den innebär en nedskärning av antalet poliser. Visserligen rör det sig om en blygsam nedskärning, men det är i alla fall fråga om en sådan. Såvitt jag vet är det den första nedskärningen sedan förstatligandet 1965. Detta sker samtidigt med att antalet brott ökar och polisen egentligen borde ha förstärkts för att kunna möta den ökade brottsligheten. Inom poliskåren finns en stor oro för att man inte skall kunna uppfylla de krav som allmänheten ställer på polisverksamheten. Oron är naturligtvis befogad. Man har ju sedan ganska länge tvingats prioritera. Procenten uppklarade fall för vissa brottstyper är skrämmande låg. Sett i ett något längre perspektiv kan detta skada förtroendet från allmänhetens sida, och det gäller då förtroendet för såväl polisen som rättssamhället över huvud taget. Samhällsmedborgare som blir utsatta för en brottslig gärning kan inte förstå att polisen inte hinner ta itu med just deras fall. Det är förståeligt, för även bagatellartade fall kan för den enskilde framstå som någonting oerhört, kanske t.o.m. förödande. Denna tecknade bakgrund till trots menar vi från folkpartiets sida att den prioritering som justitieministern har gjort, dvs. prioriteringen på våldsbrottsligheten, på den ekonomiska brottsligheten och på narkotikabrottsligheten, är riktig. Vi delar uppfattningen att vi i ett kärvt ekonomiskt läge måste hämta förstärkningarna inom polisväsendet, och det naturliga är då att de hämtas från trafikövervakningen. Men — och det skall mycket villigt erkännas — det ligger vånda bakom vårt ställningstagande. Risken finns ju att olyckorna på våra vägar ökar, att fler människor omkommer genom att vi minskar trafikövervakningen. Vi kan bara framföra en stilla förhoppning om att så inte blir fallet. När det gäller narkotikabekämpningen har vi i flera avseenden en annan uppfattning än utskottsmajoriteten. Vi instämmer självfallet i målsättningen för narkotikakommissionen. På den har vi stora förväntningar, och vi hoppas innerligt att de skall infrias. Däremot anser vi att vissa insatser måste göras redan nu i kampen mot den illegala narkotikan. Under ett antal år har polisen tillförts 400 narkotikapoliser. Vi har narkotikarotlar i länen och dessutom rotlar i flera stora polisdistrikt. Enligt folkpartiets mening måste vi gå vidare på den inslagna vägen. Ett ansträngt budgetläge får enligt vår åsikt inte förhindra ytterligare satsning på fler narkotikapoliser, och den satsningen måste ske redan nu. Det är därför som vi föreslår att polisen skall tillföras 20 nya narkotikapoliser. Kostnaden härför är 2,7 milj.kr. — kanske något drygt — och det tycker vi är väl använda pengar. Som ett led i den tidigare satsningen i kampen mot den illegala narkotikan är det också folkpartiets uppfattning att utbyggnaden av de speciella narkotikarotlarna måste fortsätta. Ett annat viktigt led i denna kamp är skyddet för vittnen i narkotikamål. Det är ytterst angeläget att personer som ställt upp som vittnen och senare kan bli föremål för repressalier underrättas om permissioner och frisläpp ningar. Vi anser dessutom att vittnena bör kunna få ersättning för ökade levnadsomkostnader om de hotas och tillfälligt måste lämna sin vanliga bostad. När det så gäller rekryteringen av polisaspiranter till polishögskolan innebär regeringens förslag det lägsta rekryteringstalet sedan polisväsendet förstatligades. Över huvud taget vill jag påstå och ärligt medge att det under rätt många år har varit en ganska ryckig rekrytering. Det har försvårat planeringen för skolledningen, och det äventyrar kvaliteten och kontinuiteteni utbildningen. Enkel matematik visar ju att rekryteringstalet bör ligga på 400 aspiranter årligen — det är just så många nya poliser som behövs för att fylla upp de vakanser som blir efter avgångna polismän. Vårt förslag är alltså att rekryteringstalet skall fastläggas för längre perioder än ett år och att detta bör ges regeringen till känna. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 6, 10 och 12 i justitieutskottets betänkande 20.

Herr talman! De bägge betänkanden som nu behandlas berör dels polisväsendet — där vi från vänsterpartiet kommunisterna har motionerat om att man bör öka resurserna för den del av polisen som sysslar med kampen mot den ekonomiska brottsligheten — dels åklagarväsendet. När det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten tror jag det är viktigt att konstatera att denna brottslighet har mycket stor omfattning. Olika utredningar talar om mellan 5 och 10 26 av bruttonationalprodukten. Det skulle betyda att omfattningen av den ekonomiska brottsligheten rör sig uppemot 50-60 miljarder årligen, som undanhålls samhället för beskattning m.m. Den här typen av brottslighet har flera negativa följdverkningar. Den undergräver i mycket hög grad samhällssolidariteten. Vanliga människor ställer sig frågan varför de skall fullgöra sina plikter när andra, där det rör sig om mycket större belopp, undandrar sig sina. Det är människor som inte är så nogräknade som sysslar med denna verksamhet. Dessa människor lägger över sina egna ekonomiska skyldigheter på andra, lojala samhällsmedborgare. Det har under ett antal år klart framgått att de borgerliga partierna har varit ovilliga att föreslå verkningsfulla åtgärder, åtgärder som ordentligt tar upp kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Den nuvarande socialdemokratiska regeringen och riksdagsgruppen har i samtliga fall när förslag har förelagts riksdagen hittills hänvisat till kommissionen mot ekonomisk brottslighet och ansett att där skall framarbetas förslag. Jag tror att det är allvarligt om man bara skall överföra frågor till en kommission, även om dess arbete är tidsbegränsat till ungefär ett år. Det är detsamma som att riksdagen skulle undandra sig sina möjligheter och skyldigheter att för regeringen påtala vilka åtgärder som behöver vidtas. När man diskuterar polisväsendet och åklagarväsendet bör man självfallet också titta litet på vilken inriktning åtgärderna bör ha. Det är ganska klart att det behövs en höjd ambitionsnivå. Vi kan konstatera att en sådan höjning till viss del har kommit i och med regeringsskiftet. Om ambitionsnivån är tillräckligt hög skall vi kanske låta den nya regeringen få ytterligare någon tid på sig att visa. Det man framför allt behöver inrikta sig på är förebyggande åtgärder — åtgärder som gör det svårare för detta klientel att sysselsätta sig med ekonomisk brottslighet. Det kan man framför allt göra genom att på ett annat sätt prioritera bankernas kreditgivning och kontrollera att krediterna inte går till sådana verksamheter som i sig kan föranleda ekonomisk brottslighet eller där sådan brottslighet frodas. Självfallet finns det ytterligare önskemål om att prioriteringen av hur de olika krediterna skall ges skulle bygga på graden av samhällsnytta. Man bör givetvis också prioritera de resurser som i dag finns för att attackera den större ekonomiska brottsligheten mer än den mindre. Olika regler och sanktionsbestämmelser bör skärpas. Naturligtvis måste det också vidtas åtgärder som underlättar uppdagandet av ekonomiska brott, väckandet av åtal och indrivning. Flera sådana förslag återfinns i vpk:s motion om kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Många förslag — det rör bl.a. polisväsendet och åklagarväsendet — har avfärdats av statsfinansiella skäl. Även andra förslag har tidigare avstyrkts av dessa skäl, och sannolikt kommer förslag också i fortsättningen att avfärdas med samma motivering. Jag tror att man biter sig i tummen om man använder denna motivering. Om man vet att det förekommer en mycket omfattande ekonomisk brottslighet och inte sätter till nödvändiga resurser för att avslöja den och försöker förhindra den i mesta möjliga grad, avhänder man sig också en hel del av de medel som den ekonomiska brottsligheten rör sig med och undanhåller samhället. Om man, som i detta fall, inte vill ge ytterligare resurser till åklagarväsendet innebär det att man inte heller har möjligheter att göra ordentliga utredningar och föra frågor till åtal som i sig skulle kunna innebära att man också fastställer hur pass mycket medel som samhället skall ha in och som man överlåter på kronofogdemyndigheter eller andra att driva in. Fullföljer man inte hela denna kedja och inte ger de resurser som är nödvändiga avhänder sig samhället också möjligheten att ta in dessa pengar. Jag vill påstå att en satsning på resurser i detta sammanhang inte skulle skada det statsfinansiella läget, utan tvärtom förbättra det på sikt, genom att samhället också kunde få in mera medel av dem som undanhålls i dag. I detta fall utgör resurserna till den avdelning inom polisväsendet som har att bekämpa den ekonomiska brottsligheten ett exempel. Men där anser jag att det finns möjligheter att göra en omfördelning. I likhet med centermotionen har vi uppfattningen att man inom polisväsendet gott och väl kan göra omfördelningar, så att man satsar mera på åtgärder i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det är ju mindre än 200 tjänster — efter införandet av de ytterligare 50 tjänster som föreslås i budgetpropositionen — som skall bevaka och försöka medverka till att avslöja den ekonomiska brottsligheten. Som jag sade tidigare har den en oerhört stor omfattning. Förhållandet är likadant när det gäller åklagarväsendet. Den ökade aktiviteten till följd av de under senare år trots allt ökade resurserna till polisen har också medfört att arbetsbördan har ökat inom åklagarväsendet. Man kan bara titta på antalet konkurser som inte medfört anmälan om gäldenärsbrott. Antalet uppgick vid årsskiftet till drygt 2000 fall. En tredjedel av dessa fall hade inte gått till anmälan om gäldenärsbrott på grund av att åklagarväsendet inte hann med. Nu har kommissionen mot ekonomisk brottslighet uppmanat regeringen att öka antalet åklagartjänster utöver vad som föreslås i budgetpropositionen. Men såvitt jag begriper är det också en för liten del, när man satsar på åklagaraspiranttjänsterna. Det behövs utan tvivel en större satsning, inte bara när det gäller antalet tjänster utan också för en förbättrad arbetssituation för åklagarna. Det har visat sig att många åklagare söker sig till andra verksamheter. Reservation 9 från centerpartiet i justitieutskottets betänkande 20 talar just för en ökning av resurserna för polisens arbete mot ekonomisk brottslighet och för att denna resurs skall tillkomma genom omfördelning. Vi tänker i andra hand ansluta oss till denna reservation. Jag måste ändå i sammanhanget kritisera centerns handläggning av frågor om kampen mot ekonomisk brottslighet. De förslag som centern nu har fört fram om förstärkta resurser och omfördelning av resurser inom både polisväsendet och åklagarväsendet borde man ha kunnat verkställa under de fem år som landets statsminister kom från centerpartiet. Det förefaller utan tvivel som om centern har lättare att i opposition finna mål för åtgärder mot ekonomisk brottslighet än att genomföra sådana förslag när man verkligen har möjlighet i regeringsställning. Beträffande den centerreservation om ökade resurser till den del av åklagarväsendet som arbetar med den ekonomiska brottsligheten vill jag säga att den gäller en omfördelning, som då skulle gå ut över andra delar av åklagarmyndigheten. Så måste det bli, såvitt jag begriper, alldenstund man skall omfördela. Totalt sett ger man inte ökade resurser. Det innebär att man blir lidande på andra områden inom åklagarväsendet. Det kan inte vi från vänsterpartiet kommunisterna anse vara riktigt. Vi vill ge ökade resurser, vilket också bör bli riksdagens beslut att ge regeringen till känna. Jag vill, herr talman, sluta med att yrka bifall till de vpk-yrkanden som finns i motion 1605 som tas upp i de båda föreliggande betänkandena.

Herr talman! 1981 års polisberedning räknar med att om en dryg månad till regeringen överlämna ett slutbetänkande i de för en polisreform 1984 så viktiga avsnitten om organisation och beslutsstruktur. Därmed kan man säga att ett sju åtta år långt utredningsarbete om svensk polis framtid närmar sig slutet. Det som återstår för beredningen är avsnittet om organisationen och utformningen av de framtida utbildningsoch rekryteringsfrågorna, som skall behandlas sedan aprilbetänkandet avlämnats. I budgetpropositionen aviserar justitieministern också eventuella tilläggsdirektiv till beredningen. Mycket av förutsättningarna för en polisreform har förändrats sedan utredningen påbörjades 1975. Då hade vi alltjämt en stark samhällsekonomi i vårt land. Det innebar tro på en betydande framtida utveckling av det svenska polisväsendet. Budgetåret 1974/75, när dåvarande regeringen beslöt att låta utreda polisväsendets framtid kunde man samtidigt föreslå inrättandet av 564 nya tjänster vid polisen, därav 402 polismanstjänster. Då trodde de flesta att en sådan utveckling skulle kunna fortsätta också in på 1980-talet. Men den mycket kraftigt försämrade samhällsekonomi som vi sedan fått under utredningsåren har också präglat förändringarna inom polisen. Under senare delen av 1970-talet började en stegvis neddragning av antalet nya tjänster, som under senare år övergått till omfördelningar och i år till en liten nedbantning av antalet polismanstjänster. Det är inte bara det svåra samhällsekonomiska läget som satt sin prägel på årets budgetförslag i fråga om polisen. Det har också påverkats av vetskapen om att polisberedningen skall lämna ett förslag som kan möjliggöra en polisreform nästa år. Dessutom har det också påverkats av att regeringen beslutat tillsätta de två särskilda brottskommissionerna mot narkotika och ekonomisk brottslighet, som båda har att pröva behoven av personaloch resursförstärkningar — bl.a. inom polisväsendet och åklagarväsendet — på de avsnitt kommissionerna behandlar i sitt arbete. Även om det finns 13 reservationer fogade till justitieutskottets betänkande nr 20 om polisanslaget, finns det inget samlat borgerligt alternativ till regeringens budgetförslag. Inte i en enda reservation har moderaterna, folkpartisterna och centerpartisterna kunnat samlas kring något motförslag. Budgetpropositionen, som utskottets majoritet i stort ställt sig bakom, innebär en klar prioritering av resurser till kampen mot ekonomisk brottslighet, narkotikabrottslighet och våldsbrottslighet. Genom omfördelning av trafikövervakningspersonal förstärks polisens rotlar mot ekonomisk brottslighet med ett 50-tal polismän och polisens våldsrotlar med ytterligare ca 20 polismän. Genom inlösen av s.k. vakansmedelstjänster får de ekonomiska rotlarna ytterligare 17 tjänster. Efter alla vackra deklarationer från borgerligt håll om att kampen mot ekonomins brottslingar skall ges prioritet hade vi nog väntat oss att regeringens satsning skulle få ett samfällt stöd. Men så har inte blivit fallet. Moderaterna vill inte alls att 50 polismän skall avdelas för kampen mot ekonomisk brottslighet. De vill pruta antalet tjänster till dessa rotlar till 30. Centern försöker krypa bakom en märklig skrivning, som jag inte kan få klarhet i. Jag vill passa på och fråga Karin Söder: Innebär centerns ställningstagande i reservationen att ni accepterar de 50 nya tjänsterna till eko-rotlarna? Jag vore tacksam för ett klart besked på den punkten. Om det är så, Karin Söder, borde centern också ha haft ork att säga var de tjänsterna skall tas. Att överlåta det till polisberedningen, som befinner sig på slutvarvet i sitt arbete, är ett mycket märkligt handlingssätt.

Där har regeringen givit klart besked men inte centern. Innebär det, Karin Söder, att ni frångår detta ställningstagande, som också riksdagen enhälligt ställde sig bakom? Sanningen är nog den att centern försöker lägga en dimridå, där man inte kan urskilja om centern vill satsa som regeringen föreslår eller inte. Folkpartiet har i utskottet övergivit motionen från Elver Jonsson och Ingemar Eliasson, som krävde stopp för indragningar av trafikpoliser. Om detta finns nu ingenting i folkpartiets reservation. Om jag rätt förstår folkpartireservationen, accepterar man numera såväl de 50 nya tjänster till eko-rotlarna som regeringen föreslår som indragningen av 100 trafikpoliser. Jag vore tacksam för att få bekräftat av Hans Petersson i Röstånga att den tolkningen av den något dimmiga reservationen är riktig. Denna uppspaltning av åsikter inom det borgerliga lägret ger åtminstone ett besked till kammaren: hade vi även i år haft en borgerlig riksdagsmajoritet, skulle polisen inte alls ha fått de 50 tjänster mot ekonomisk brottslighet som regeringen föreslår och riksdagens majoritet nu kommer att ställa sig bakom. Jag vill här något kommentera Karin Söders inlägg. Hon ägnade lång tid åt att tala om att det vidtogs åtgärder också under de sex borgerliga regeringsåren. Jag har aldrig förnekat detta, även om jag många gånger har haft anledning säga att det ofta var fråga om tandlösa förslag. Men Karin Söder glömde tala om att den borgerliga majoriteten här i kammaren under hela den tiden så gott som i samtliga fall röstade ned alla de socialdemokratiska förslag som presenterades här i kammaren om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. De socialdemokratiska förslag som ni röstade ned under de borgerliga åren, Karin Söder, har kommissionen mot ekonomisk brottslighet nu fått i uppdrag att försöka omsätta i praktiska förslag, som vi så småningom får anledning att ta ställning till här i kammaren. Karin Söder sade också att tillsättandet av kommissionen har fördröjt ett agerande på detta område. Jag vill fråga Karin Söder på vilken punkt av de ärenden som vi nu behandlar har tillsättandet av kommissionen mot ekonomisk brottslighet inneburit ett fördröjande. Nej, Karin Söder, kommissionen kommer nog att föreslå en rad åtgärder som föreläggs riksdagen och som visar att den nuvarande regeringen har prioriterat åtgärderna mot ekonomisk brottslighet. Nu kan det sägas att polisen enligt regeringen och utskottsmajoritetens förslag totalt sett drabbas av en nedbantning. Det är riktigt. Men då skall tilläggas att såväl kommissionen mot ekonomisk brottslighet som kommissionen mot narkotika har fått regeringens uppdrag att bedöma de behov av förstärkningar, bl.a. inom polisen och åklagarväsendet, som man anser behövliga och föreslå regeringen beräknade nya tjänster. Aspirantintagningen behandlas i två reservationer men även där med en markerad splittring. Centerpartisterna och folkpartisten i utskottet har kunnat ena sig om en allmän formulering för en ökad aspirantintagning utöver de 200 aspiranter som regeringen och utskottets majoritet föreslår. Men centerpartisterna ensamma föreslår den behövliga resursförstärkningen med 20 milj.kr. för detta. Utskottets majoritet uttalar som sin bestämda mening att det är av betydelse att aspirantintagningen kan hållas på en någorlunda jämn nivå över åren. Som jag tidigare nämnde har polisberedningen att efter avlämnandet av det stora betänkandet nu i april behandla bl.a. rekryteringsfrågan. Där kommer också de frågor som tas upp i reservationerna 2 och 3 att behandlas. Något ändrat ställningstagande i dag anser majoriteten inte nödvändigt. Moderaterna i utskottet har på nytt tagit upp frågan om inrättandet av en professur i polisforskning. En liknande motion behandlades i utskottet för ett år sedan. Utskottet ansåg då att det fanns skäl att pröva förslaget och menade att det kunde överlämnas till polisberedningen för närmare övervägande. Utskottets majoritet har inte ansett det nödvändigt att riksdagen gör något ytterligare påpekande i denna fråga. En kort kommentar vill jag också ge till två motioner som utskottet haft att behandla. I motion 1752 av Ulf Lönnqvist m.fl. redovisas den besvärliga situationen med brist på resurser i Handens polisdistrikt. Motionärerna har begärt att få personal från andra polisdistrikt. Till en del har de haft framgång. I januari i år fick Handens polisdistrikt en förstärkning till bildande av en balanskommission i distriktet. Fem polismän har genom ingripande från länsmyndigheten kommit polisdistriktet i Handen till hjälp sedan motionen skrevs. I motion 1754 av Iris Mårtensson och Rune Johansson begärs en omändring av avdelningschefstjänster i ett antal mindre polisdistrikt till kommissarietjänster. Sammanlagt gäller det tio polisdistrikt. Utskottet anför att organisatoriska skäl talar för motionärernas krav men ifrågasätter den skillnad i fråga om tjänsteställning och befogenheter som f. n. råder mellan avdelningschefer i de minsta och de större distrikten. En större likhet anser utskottet borde kunna komma till stånd genom ändringar i delegationsförordningen. Utskottet går så långt att man enhälligt utgår från att de skäl som föreligger för en ändring beaktas i vederbörlig ordning. Men önskemålen i motionen rymmer också frågor av facklig art, och utskottet anser att det bör ankomma på berörda parter att lösa frågan. Herr talman! Med dessa kommentarer till justitieutskottets betänkande nr 20 yrkar jag bifall till dess hemställan på samtliga punkter.